Herr talman! Jag vill påstå att begreppen demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och det som de orden står för, är inbakade och integrerade i varandra. Ett land eller en institution kan inte påstå att det råder demokrati om det inte också finns mänskliga rättigheter och jämställdhet. Begreppen hänger ihop och är beroende av varandra för att i praktiken kunna fungera fullt ut. Det har tagit generationer och människoliv att omsätta dem i praktiken och ge dem det innehåll och den innebörd som de har i dag. Men varje ny på arenan aktiv generation måste kämpa för och bevaka att de inte rivs ned eller förlorar sin innebörd. Vad skulle vi i så fall få i deras ställe? För att få svar på den frågan behöver vi inte gå så långt ut i världen. Jag behöver bara nämna sådana namn som Saddam Hussein eller Slobodan Milosevic och ta upp deras handlande för att peka på vad bristen på demokrati, och därmed bristen på mänskliga rättigheter och jämställdhet, åstadkommit. Herr talman! I det sammanhanget kan jag inte undgå att nämna de senaste dagarnas massdödande av civilbefolkningen i Kosovo. Och nämner jag det kan jag inte låta bli att nämna massdödandet av civila sommaren 1995 i Srebrenica och Zepa i Bosnien, ett massdödande som lämnade många barn föräldra eller faderlösa. Jag har mött många av dessa barn, liksom också barn som kommit till genom systematiska våldtäkter. Det handlar om grova brott mot mänskliga rättigheter och jämställdhet när systematiska våldtäkter mot kvinnor och barn ingår i krigföringen. Enligt deklarationen om mänskliga rättigheter klassas just systematiska våldtäkter i krig som ett brott mot mänskliga rättigheter. Vi som har de demokratiska möjligheterna måste protestera så det hörs. Vi måste protestera mot dessa brott. Men jag har inte hört eller sett att den svenska regeringen i exempelvis FN sammanhang har protesterat särskilt högljutt mot de här brotten, dvs. övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i det här sammanhanget. Herr talman! Då andra världskriget slutade sade man: Aldrig mer får något sådant hända i Europa. Då menade man den etniska rensningen av judar, zigenare och andra grupper av människor. Likväl lät man det ske igen. Den här gången var det framför allt muslimer på Balkan som rensades bort. Och de rensas fortfarande bort - mitt i Europa framför västvärldens ögon. Framför allt är det barnen som far oerhört illa på Balkan, och det är ju de som skall föra utvecklingen och framtiden vidare. Det är de som skall skapa samförstånd, samarbete och samverkan med våra barn och barnbarn för en framtid för fred i Europa. Genom att bara stå och titta på, som människorna där tycker att vi gör, skapar vi bitterhet, vrede, ilska och oförståelse i stället för gemenskap och, i mötet med barnen och de som har ansvaret för dem, en bro av försoning, förståelse och hopp. Här hör det till våra demokratiska förpliktelser att agera, herr talman. Kriget i Kosovo måste få ett slut. Det måste stoppas, både för människornas på Balkan skull och för världsfredens och demokratins skull. Fredsförhandlarna måste kunna ta sig samman och sätta Slobodan Milosevic på plats. Det är fullt tillräckligt med antalet misslyckade förhandlingar med den mannen. Det räcker nu med de illdåd han står bakom och har iscensatt. Frågade vi människorna som är utsatta så skulle vi få det svaret. Men de har ingen chans att göra sina röster hörda med den brist på demokrati och mänskliga rättigheter som råder där. Det är därför vår gemensamma mänskliga skyldighet att så fort som möjligt se till att de människor som berörs av illdåden, dvs. civilbefolkningen, får en människovärdig tillvaro och att de får sina hem och sitt land tillbaka. Herr talman! Så vill jag säga några ord om situationen i Sverige och konsekvenserna för mänskliga rättigheter av demokratiskt fattade beslut i vårt land. Det är bra att vi har fått den nya lagen om prostitution. Men för att denna lag skall få den positiva effekt som många av oss önskar måste den kombineras med behandling, stöd och sociala anpassningsprogram för de flickor och kvinnor som ägnar sig åt prostitution. Det här poängteras nu från många håll, och det har sedan länge ingått i kristdemokraternas kravlista. Det handlar om människovärde, som också ingår i demokratibegreppets innersta kärna. En annan form av prostitution som vi också måste ta tag i är det som jag och många med mig kallar slavhandel. Ett stort antal kvinnor kommer till Sverige varje år genom s.k. kontaktförmedling. Många stannar i Sverige mer än två år, dvs. den tidsrymd som utlänningslagen fastställt skall gälla för att en person skall anses vara stadigvarande bosatt i landet. Men många sänds också före den tidens utgång tillbaka till sina hemländer och till ett liv i förnedring och misär. Ur jämställdhetens och de mänskliga rättigheternas synpunkt måste det gå att få ett slut på den här verksamheten. Den förnedrande kontaktförmedlingen med utländska kvinnor måste upphöra. Kopplerilagens bestämmelser måste kunna prövas när det gäller verksamheter med kontaktannonser och annan s.k. kontaktverksamhet. Utlänningslagens s.k. tvåårsregel kan inte och får inte tillämpas automatiskt. Också detta handlar om människovärdet och om demokratins innersta kärna. Herr talman! Sverige är världens mest jämställda land, sägs det. Men hur är det egentligen i verkligheten? Här i kammaren i dag har det talats om, och givits en hel del exempel på, hur det är. Så jag tänker inte orda så mycket om det. Men jag vill ändå säga att enligt Kvinnomaktsutredningen skulle det ta minst 100 år, kanske 150 år, innan vi har en arbetsmarknad utan könssegregering om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt. Det tycker jag är mycket allvarligt i en demokrati, herr talman. Jag anser att det är en demokratisk och mänsklig rättighet att även på arbetsmarknaden behandlas jämställt. Därför anser jag att Jämställdhetsombudsmannen måste ges resurser och befogenheter att verka för att den osakliga löneskillnaden mellan kvinnor och män försvinner och för att ledande positioner inom näringsliv, offentlig sektor och samhället i övrigt görs tillgängliga för kvinnor på samma villkor som för män. Men, herr talman, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet skall inte bara vara förbehållet privilegierade grupper utan också gälla dem som är sjuka och svaga och som inte har så starka röster att de kräva sin rätt. Man kan verkligen undra om det är demokrati när man på olika nivåer inom vård och omsorg så helt har tagit bort de äldres demokratiska och mänskliga rättigheter att få bestämma över sig själva. Man kan undra om det är demokrati när det exempelvis inte finns plats eller personal utan de får ligga i korridorer och sidoutrymmen, när de utan information och medgivande bara flyttas från en avdelning till en annan eller från ett sjukhus till ett annat. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att framhålla människans värdighet och okränkbarhet i livets olika skiften. Kanske är det så, herr talman, att den perfekta demokratin inte finns, dvs. den demokrati där också mänskliga rättigheter och jämställdhet ingår fullt ut. Men vi får aldrig ge upp. Vi måste fortsätta vår strävan mot att uppnå full demokrati.
Herr talman! Jag har i ett annat replikskifte med en partikamrat till Margareta Vilkund tagit upp den norska situationen. Där har man drivit en värdekommission, som man också har lyft fram från kd:s sida här i Sverige, men som har blivit en bumerang mot Margareta Viklunds partikamrater i Norge. Där har det blivit tydligt att ord och handling inte hänger ihop. På samma sätt tyckte jag att det var med Margareta Viklunds anförande. Ord och handling inom kd hänger inte ihop. Det var främst när hon berörde den nya prostitutionslagen. Den tycker jag är väldigt positiv, och där förstår jag att vi är eniga. Men hon berörde också i sitt anförande vikten av att man kan ge människorna vård och behandling. Vi har tidigare under frågestunden hört ytterligare partikamrater till Men då kommer vi till det här med handling. Vi vet att kd som en del av majoriteten i Stockholm har allierat sig med de krafter som vill lägga ned det enda behandlingshemmet som finns för kvinnor. Där hänger inte retorik och handling ihop. Har Margareta Viklund någon kommentar till den här situationen?
Herr talman! Jag uppfattade inte riktigt om den sista frågan gällde vem som har nedlagt behandlingshemmet. Om man skall följa det som jag har sagt och som också ingår i vårt kristdemokratiska synsätt måste man naturligtvis se till att det finns behandlingshem för de här kvinnorna eller andra möjligheter så att man kan hjälpa dem att komma tillbaka till ett vanligt liv, som vi kanske kan uttrycka det. Det måste finnas. Det tycker jag är ett krav.
Herr talman! Jag kan konstatera att antingen är det Margareta Viklunds retorik som inte hänger ihop med kd:s politik eller också tar hon här klart avstånd från den borgerliga majoriteten i Stockholms stad, varav kd är en del, som lägger ned det enda missbrukshemmet för kvinnor som finns. Det är oerhört viktigt att man inte låter skattesänkningar och ambitioner gå ut över de allra svagaste, dem som vi allra mest behöver ägna oss åt. Inte minst behöver vi stötta barnen till de här personerna.
Herr talman! Jag kan inte ta ställning till vad som ligger bakom det här ställningstagandet och vilka som fanns med i sammanhanget när det här beslutades. Efter vad jag nu hör från Carina Hägg var det missbrukande kvinnor som behandlas på hemmet. Det jag talade om handlade också om kvinnor - och naturligtvis är många av dem missbrukare - som är prostituerade. Det är ju inte bara i Stockholm i så fall som en sådan institution kan ligga. Det finns ju också möjligheter att ha sådana institutioner på andra håll i landet. Det är ett viktigt krav, som vi har haft länge inom den kristdemokratiska rörelsen, att det måste finnas behandlingshem för kvinnorna när de vill, måste eller kan sluta sitt liv som prostituerade, så det är ingenting som skiljer oss åt.
Herr talman! Rubriken för den här debatten är demokratifrågor. Flera av debattörerna har försökt att identifiera begreppet och gjort sina ideologiska, pragmatiska och filosofiska utvikningar. Detta är bra och viktigt, och jag kan med glädje konstatera att vi är överens när det gäller större delen av de självklara politiska och mänskliga rättigheterna. Att vi sedan inte är överens hela vägen har den här debatten också visat. Vi sätter gränsen för demokratin olika. Vi har kunnat konstatera i den här debatten att kristdemokrater, moderater och folkpartister sätter gränsen när det handlar om den ekonomiska makten och rätten till makt och inflytande över det egna arbetet. Herr talman! För mig som vänsterpartist är rätten till arbete och bostad självklara delar i demokratin, liksom rätten att vara aktiv och delaktig i utformningen och utvecklingen av samhällets alla delar. Tyvärr omfattas inte dessa och en del andra demokratiska rättigheter av alla. Tvärtom kan vi konstatera att det senaste decenniet har utanförskapet ökat. Det avspeglar sig tydligt i olika typer av statistik. Om vi tittar på arbetslöshetsstatistik, bostadslöshet och valdeltagande kan vi konstatera att budgetsaneringar, skattereformer och EU-anpassningar har lett fram till ökade klassklyftor och ett ökat utanförskap. Herr talman! När jag anmälde mig till den här allmänpolitiska debatten anmälde jag mig till en integrationsdebatt men kunde lika gärna ha valt klasssamhället som en utgångspunkt. Det som i dag har hänt i Sverige är att klassamhället har fått en tydlig etnisk prägel. Bara genom att titta på officiell statistik får vi en tydlig bild av vad som hänt. Jag skall försöka låta bli att trötta kammaren med alltför många siffror, men det finns en del mycket tydliga exempel. Arbetslösheten 1997 var totalt 8 % i landet. Bland de utomnordiska medborgarna var samma siffra 33 %. Sysselsättningsgraden var totalt 70,7 %, men bland de utomnordiska medborgarna bara 35,2 %. I storstädernas ytterområde är situationen i vissa fall rent katastrofala. För att exemplifiera detta skall jag bara kort visa på situationen i delområdet Herrgården i Malmö. Här är förvärvsfrekvensen bland 20-64-åringar bara 9 % och bland kvinnor 7 %. I samma område har Om inte dessa siffror är tillräckliga för att visa att vi har skapat ett utanförskap och ett klassamhälle som har ett tydligt etniskt ansikte torde det vara fullständigt omöjligt att övertyga någon om detta faktum. Vilka strategier har vi då i Sverige för att lösa de här problemen? Enligt mitt förmenande saknas strategier. Vackra ord och deklarationer finns och en allmän välvilja finns. Men sedan tar det slut. Problemet är att vi i Sverige inte beslutat oss för vad vi vill och inte ens vad vi menar med de ord vi använder. I dag har de flesta insett att ordet integration är det som skall användas och det är bra. Men vi måste också har en gemensam uppfattning om vad vi avser när vi använder detta begrepp. Ibland tycks det ha gått inflation i begreppet, och begreppet har också i allt högre utsträckning börjat misstänkliggöras och missbrukas i den allmänna samhällsdebatten. Det används i alla möjliga och omöjliga sammanhang och blandas ofta sammman med begreppet assimilation. Det tar sig uttryck i att man ser integrationen som något som bara berör invandraren och att integration har skett när invandraren har blivit som en svensk. I en allmän välvilja kan han eller hon tillåtas behålla vissa exotiska inslag från sin ursprungskultur, t.ex. högtidsseder och en del av sina matvanor. Vid sidan av den här uppfattningen finns det också en tilltro till en byråkratisk lösning, där integrationen inte växer fram av sig själv utan är något som skall läras in och tvingas fram under överseende av särskilda myndighetspersoner. Slutligen finns det ytterligare en variant av välvilja som bygger på en tanke om omvänd assimilering där majoritetsbefolkningen skall överta seder och bruk från de kulturer som kommer hit. För oss vänsterpartister finns det över huvud taget inte något egenvärde i att dela in befolkningen i invandrare och svenskar och sedan utarbeta planer för hur man skall bete sig för att leva tillsammans. Tvärtom måste utgångspunkten vara att människor är människor med allt vad det innebär av individuella särdrag och erfarenhet vid sidan av olika grupptillhörigheter som klass, kön, etnicitet, sexuell läggning osv. Problemen uppstår först när det finns tydliga skillnader mellan olika gruppers möjligheter att göra sig gällande i samhället och när några grupper ställs utanför möjligheten att delta och påverka samhällsutvecklingen, dvs. när det gemensamma samhället ställer vissa utanför och inte ger utrymme för alla. I dagens Sverige har olika invandrargrupper och andra etniska minoriteter små möjligheter att delta i det gemensamma samhället och därmed svårt att förverkliga sina livsplaner. Att motarbeta den diskriminering som framför allt finns på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är vad vi i Vänsterpartiet menar med integration. Det handlar också om att skapa aktivt utrymme inom de samhälleliga institutionerna t.ex. barnomsorg, skola och äldreomsorg för den kulturella mångfald som finns i befolkningen. Detta kan vi göra genom att stat och kommun faktiskt ser till att kultur och språk är en kompetens i sig själv och genom att vi som arbetsgivare går i fronten för förändringar. Det kommer säkerligen också att behövas en hel del lagstiftning för att komma till rätta med detta och överbrygga diskrimineringen. I dag ställs det krav på att jämställdhetsplaner skall upprättas på arbetsplatser. Det är bra. De borde kompletteras med mångfaldsplaner. Det är viktigt att jämställdhetsplanerna och mångfaldsplanerna samordnas så att inte invandrarkvinnor ytterligare marginaliseras i Sverige. Vilket stöd har Vänsterpartiet i den här kammaren för sitt krav på mångfaldsplaner? Det borde också, i den lag som kommer mot diskriminering på arbetsmarknaden, vara en självklarhet att anställningsintervjuer omfattas av diskrimineringslagen. Vilket stöd har Vänsterpartiet i den här kammaren för en förändring av en lag som inte ens är införd ännu, nämligen diskrimineringslagen? Det har ni möjlighet att visa. Att kalla Sverige i dag för ett integrerat samhälle vore en mycket kraftig överdrift, herr talman. Skall vi benämna Sverige som någonting i dag, skall vi benämna det som ett segregerat samhälle. Som jag tidigare har sagt präglas många människors levnadsvillkor av en svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden, med svaga sociala kontaktnät. På så sätt har vi skapat ett samhälle där utanförskap och tilltagande splittring råder. Segregationen är alltid minst tudelad. Den innebär att människors vardag ter sig helt olika och att vissa grupper ställs utanför områden som ger tillgång till makt och inflytande över både sina egna och i viss mån andras liv. Segregationen i Sverige finns på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Klassmässig, könsmässig och etnisk segregation existerar sida vid sida, men framför allt i samverkan. De som lever i allra högsta välmåga är naturligtvis också segregerade, men deras segregation bygger på möjligheten att själv besluta på vilket sätt man vill bli segregerad, medan de grupper som befinner längst ned på samhällsstegen inte har någon möjlighet att eftertrakta det som för andra är en självklarhet med plånbokens och maktens hjälp.
Herr talman! Sten Lundström buntade ihop kristdemokrater, folkpartister och moderater och sade att vi skulle ha skapat detta klassamhälle. Vill Sten Lundström till det också lägga åren 1991-1994 som de år då vi skapade ett klassamhälle i Sverige? Det parti som Sten Lundström representerar är faktiskt ett vänsterparti, och vi har haft vänstermajoritet i Sverige i många år.
Herr talman! Jag anklagar inte Rosita Runegrund och hennes parti för att ha skapat ett klassamhälle. Jag anklagar er för att inte vara beredda att vilja avskaffa det. Under debatten i kammaren har vi ett antal gånger frågat bland andra Rosita Runegrunds partiföreträdare om man är beredd att låta demokratin få verka både vad avser den ekonomiska makten och det som gäller arbetslivet, nämligen att ge folket rätten att vara med och utforma, utveckla och besluta när det gäller de egna arbetsplatserna. Ni har tydligt i den här debatten vid ett flertal tillfällen sagt: Här går gränsen för demokratin. Ni har, förvisso tillsammans med Socialdemokraterna och EU-anpassningen, faktiskt skapat ett segregerat Sverige som är betydligt mer segregerat än det var 1991. Även detta visar officiell statistik. När arbetslösheten ökade med 11 % bland s.k. etniska svenskar ökade den under samma period med 24 % bland utomnordiska medborgare. Redan från början var de utomnordiska medborgarna överrepresenterade i den statistiken. Jag har aldrig hört något annat från Kristdemokraterna än att man har accepterat den politik som förts.
Herr talman! Solidaritet är grunden till integration. Solidaritet och kunskap om andras kulturer är grunden till integration. Att arbetslösheten i högre grad har drabbat invandrare, vet vi. Kristdemokraterna är beredda att arbeta för att det blir en förändring.
Herr talman! Det gläder mig.

Det är inte min erfarenhet. Men det finns möjlighet att driva den här frågan framöver.

Herr talman! Under den här allmänpolitiska debatten har det talats en hel del om välfärden och om centraliseringen till storstäder. Ungdomar flyttar till storstaden i hopp om att få ett arbete som de inte kan erbjudas på de mindre orterna. Det många då erfar, om de inte lyckas få arbete, är att deras livskvalitet sjunker. De kommer från en uppväxtmiljö där människor som bor och arbetar tillsammans känner varandra och kan hjälpa varandra. Det skapar kvalitet, närhet och delaktighet. Delaktighetens betydelse har vi kunnat se genom alla de s.k. byarörelser som växer upp i landet. Den vägen kan medborgarna känna sig delaktiga i demokratin. De arbetar tillsammans för hembygdens bästa. De arbetar opolitiskt, och alla känner sig jämlika och delaktiga i bygdens utveckling. Denna verksamhet kan och bör vi politiker lära oss mycket av. Under senare år har försök gjorts att driva kommundelar med just partiopolitiska nämnder. Mest känd är väl Svågadalen i norra Hälsingland. Där har man redan haft denna organisation under en period, och man valde en ny nämnd i november 1998. Den utvärdering som gjorts visar att detta är positivt för bygden. 1999 påbörjar även byn Kall, som hör till Åre kommun, ett intressant projekt. Där görs till en början ett tvåårigt försök som kommer att utvärderas innan man eventuellt går vidare. Där ser modellen annorlunda ut än i Svågadalen, som har enbart partiopolitiskt valda i sin nämnd. I Kall har man en nämnd med tio personer, varav fem är politiker utsedda av kommunfullmäktige i Åre. De övriga fem är direktvalda från befolkningen i De är alltså direktvalda, något som Bo Könberg efterlyste i demokratidebatten i förmiddags. Det finns alltså redan ett nystartat försök. I Kall bor det 650-700 personer. 30 personer ställde upp till val. Det stora intresset att kandidera visar att människor gärna ställer upp när det gäller att arbeta för sin hembygd. Nämnden i Kall kommer att arbeta med frågor som rör förskola, skola och äldreomsorg. Herr talman! De två exempel som jag pekat på har stor betydelse för demokratin. Förhoppningsvis kommer det att öka förståelsen för behovet av politiker i samhället. Vi i Centerpartiet tycker att det är positivt med dessa och liknande försök, och vi följer med delaktigt intresse hur byarörelserna fortsätter att växa. För att demokratin skall fungera som beslutsform bygger den på människornas deltagande. Människor måste ha möjlighet och förmåga att ta del av information och ge uttryck för sina åsikter. Om människor inte har förutsättningar att delta i den politiska dialogen leder det till vanmakt och utanförskap som på sikt är ett hot mot det demokratiska systemet. Herr talman! I Sverige finns det många människor med varierande förutsättningar att ta del av alla beslutsgångarna i den demokratiska processen. Jag tänker då på de personer som har flyttat till Sverige och som har svårigheter rent språkligt men också på grund av att beslutsgångarna ser lite olika ut i olika länder. Kunskaper i svenska språket är av stor betydelse för möjligheterna att integreras i det svenska samhället. Otillräckliga kunskaper i svenska språket kan leda till utanförskap och brist på förståelse för det som sker i samhället. Detta visar valet i höstas tydligt. Bara var tredje utländsk medborgare deltog nämligen i kommunaloch landstingsvalen 1998. Det är en halvering i förhållande till år 1976. Valdeltagandet har fallit från 60 % till 34 %. Jag tycker att det kan ses som ett demokratiskt misslyckande. Allra mest skrämmande är att det är de unga invandrade männen under 26 år som inte röstar. I Skärholmen i Stockholm var det bara 20 % av dem som utnyttjade sin rättighet att rösta. Alla politiska partier har här ett stort arbete framför sig. Det finns många inflyttade svenskar i landet, och det är viktigt att de kan ta del i den demokratiska processen. Om inte samhället bryr sig om att informera, röstar de inte heller. Det behövs att någon vågar prova nya grepp. Jag tycker att Fittjaprojektet som beskrevs av Mats Einarsson på förmiddagen är ett steg i rätt riktning. Herr talman! Inflyttade medborgare från andra länder har mindre inflytande i samhället än personer som är infödda i Sverige. Det är också så att "nya svenskar av andra generationen" har mindre möjligheter att påverka inom "traditionellt svenska" domäner. Det är viktigt att ge samma demokratiska möjligheter till alla grupper i landet. Människor är människor, sade Sten Lundström alldeles nyss. Centerpartiet säger: Alla människor har lika värde. I Centerpartiet försöker vi leva som vi lär. Som ett exempel på det tänker jag berätta vad som hände vid kommunvalet i Sundsvall 1998. Vi fick en ny medlem, som kommer ifrån Somalia. Han blev medlem i samband med nomineringarna till våra listor i kommunvalet. Han nominerades och hamnade på 19:e plats på listan, vilket brukat anses vara en omöjlig plats för att bli vald till fullmäktige. Men alla vi andra på listan stöttade honom helhjärtat, och så gjorde också väljarna. Han blev alltså inkryssad och har i dag en ordinarie plats i Sundsvalls kommunfullmäktige. Jag vill till sist säga att jag i mitt inlägg undvikit ordet invandrare, och det är, som ni nog förstår, avsiktligt. En "nysvensk" har nämligen sagt så här: Som svensk medborgare har jag slutat vandra. - Jag tycker att det är tänkvärda ord. För att våra nya svenskar skall känna att de är delaktiga i den demokratiska processen måste vi acceptera dem som fullvärdiga medborgare.

Herr talman! Demokrati är inte ett entydigt begrepp, och dess innebörd i Sverige är inte given en gång för alla. Den formas av värderingar i familjen och av den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället. Vi har hört flera talare i dag säga att demokratin behöver återerövras av varje ny generation. I ett debatthäfte, Demokrati i dag och i morgon, beskrivs två former av demokrati: den snabba demokratin, med sin kollektivistiska samhällssyn, där en representativ elit fördelar resurser i det goda samhället, och den starka demokratin, vars förmåga ligger i att främja den personliga självständigheten. Politikerna agerar som medborgarföreträdare, och politik skapas via nätverk, t.ex. för brukarinflytande. I valet 1998 har flera nya partier framgångsrikt tagit plats i fullmäktigeförsamlingarna. Man kan fråga sig: Ökar därmed den lokala demokratin? Eller är det den redan starka demokratin som vinner terräng, t.ex. på grund av att invånarna i ett litet skärgårdssamhälle inte ser någon reell möjlighet att påverka besluten i den egna fullmäktigeförsamlingen? Kanske är bara hälften av invånarna i samhället åretruntboende och röstberättigade i kommunalvalen. Intresseföreningar måste bildas för att brukarinflytande skall nås. I nätverken finns kunskapen om levnadsvillkoren, men helhetssynen saknas eftersom man ser enbart till det egna intresset. Som nyvald riksdagsledamot från Bohuslän, invald i Västra Götalands västra valkrets, och skärgårdsbo ser jag en möjlighet att under ämnet demokrati lyfta fram skärgårdsfrågor. Av mitt läns 15 kommuner är 12 kustkommuner, och bebyggelsen är till stor del koncentrerad till kustzonen med ett sextiotal bebodda öar. Den beryktade vägsträckan på E 6 med sin dåliga standard norr om Uddevalla är ett problem som berör en del av Sveriges befolkning, speciellt sommartid då man besöker semesterattraktioner som Lysekil, Smögen och Strömstad. Vill man inte köa på landsvägen kan man också färdas motsvarande sträcka sjövägen. Trafiken är där lugnare, och sommartid finns det möjlighet till anlöp på ställen som sjuder av inneliv, med små boutiquer och utsökta restauranger. Det är till sådana platser som Sveriges politiker drar både till lands och till sjöss när det lider mot val vart fjärde år. Man betygar för alla sommargäster och för den delen också en och annan fastboende att Sverige behöver en levande skärgård. Fastighetsskattens negativa effekter skall man minsann undanröja. Bohusläns vackra samhällen är bra för oss rikspolitiker så länge valen hålls i september. Bohuslän är en träffpunkt för folk från hela Sverige. Tänk om valdagen skulle flyttas, så att valet skulle hållas i aprilsnålblåst utan en sommargäst eller en segelbåt i sikte! Jag undrar hur en politiker under valturnén svarar den stadsbo som svär över att det är så dyrt för familjen att med färja - sådana finns - vattenvägen ta sig till Åstol för att få se Peter Harryssons drömställe. Att den dagliga färden vattenvägen från huset till parkeringsplatsen innebär en stor kostnad för en åretruntboende familj tror jag inte att den gästande turisten tänker på. Det är nämligen så att de statliga subventionerna går till allmänna vattenvägar som transporterar bilar. För att en kommunal eller enskild färjeled skall få bidrag skall färjan vara avsedd för transport av motorfordon och vara ändamålsenlig i förhållande till det allmänna vägnätet. På tätbebyggda öar är vägarna dimensionerade efter de förhållanden som rådde för många år sedan, då man inte hade samma behov av kommunikationer med fastlandet. Öborna tycker naturligtvis att det är fel att det enbart är vattenvägar där man transporterar människor med bil som får statligt stöd. När hemkommunens ekonomi tryter kan man få det svar som en boende på Gullholmen fick av en ledande politiker: Bosätter man sig på en ö, kan man inte räkna med samma möjligheter att förflytta sig som på fastlandet. Sista färjeturen går kl. 8. Jag tror att goda kommunikationer bygger broar av förståelse och framtidstro mellan människor och samhällen. Herr talman! Regeringen har tillsatt olika utredningar som syftar till att stärka demokratin och skärgårdsbornas möjligheter till överlevnad och utveckling. Den senaste i raden har benämningen Miljö i Men kunskapen finns. Det behövs inga utredningar. Det som Sverige behöver i dag är en rakryggad skärgårdspolitik, som genom konkreta lösningar skapar tilltro och optimism, en politik som har en helhetssyn på boende, kommunikationer, utbildning och möjligheter till arbete genom utveckling och samordning av de näringar och utbildningar som finns redan i dag. En sådan politik hörsammar fiskarnas krav på konkurrensneutralitet och ser till de miljövärden som kustfiske och småskaliga jordbruk ger. Det krävs en skattepolitik som ger utvecklingsmöjligheter till småföretag inom turism och andra näringar. Avsaknaden av en skärgårdspolitik gör att det inte finns någonting att förhålla sig till, varken från skärgårdsbornas eller från myndigheternas sida. Detta skadar demokratin, dvs. folkstyret.

Herr talman! Vi närmar oss slutet på demokratiavsnittet, och många intressanta anföranden har hållits. En del har varit allmänna och övergripande, ja, nästan av filosofisk karaktär, men inte desto mindre viktiga för det. Själv kommer jag att hålla mig till ett smalare område som har med lokal demokratiutveckling att göra. Vi har all anledning att vara stolta över vår svenska demokratiska modell som vuxit fram och utvecklats under detta sekel. Men vår demokrati får aldrig tas för given, och där sällar jag mig till tidigare talare som menar att den ständigt måste försvaras, vitaliseras och vidareutvecklas. De senaste valens sjunkande valdeltagande visar att detta är något vi måste ta på allvar och att nytänkande krävs. Detta gäller inte minst de lokala sammanhangen. Mot den bakgrunden, herr talman, var det spännande signaler demokratiminister Britta Lejon sände ut när hon i höstas förde fram tanken på att kommuninnevånare skulle kunna skriva motioner till kommunfullmäktige. Ett annat sätt att öka invånarnas engagemang i kommunpolitiken kan vara att göra det enklare att få till stånd kommunala folkomröstningar. Ytterligare ett sätt att få folk intresserade av politiken i den egna kommunen kan vara att ha nämndernas sammanträden öppna för allmänheten. Vid detta, herr talman, vill jag uppehålla mig en liten stund. Redan i dag är det möjligt för en kommun att ha öppna nämndsammanträden. Kommunallagen ändrades 1994 på så sätt att kommunfullmäktige får medge att en nämnds sammanträden helt eller delvis är offentliga. Dock skall ärenden som avser myndighetsutövning eller som innehåller sekretessbelagda uppgifter alltid hållas inom stängda dörrar. Länge har medborgarnas möjligheter till insyn i politiska beslutsförsamlingar inskränkt sig till de för allmänheten öppna kommunfullmäktigesammanträdena. Den kommunpolitiska verksamheten har under senare år dock förändrats på så sätt att ärendena på kommunfullmäktiges bord har minskat i antal. Detta har lett till att det ej är ovanligt att fullmäktiges sammanträden ställs in. T.ex. ställdes i min hemkommun, Vänersborg, två av fyra sammanträden in under hösten 1997 på grund av för få ärenden, vilket givetvis drastiskt minskar insynen för Vänersborgarna. Dylika företeelser bidrar knappast till att främja intresset för kommunpolitiken. Eftersom insyn och öppenhet i en kommun är viktiga demokratifrågor måste strävan vara att ständigt försöka utveckla den lokala demokratin, vilket jag nämnde i början av mitt anförande. Att endast närvara vid ett ärendes hantering i kommunfullmäktige ger en begränsad insyn eftersom det mesta som sker där är tämligen förutsägbart då fullmäktiges uppgift i stort går ut på att konfirmera det som beslutats i de slutna nämnderna. Insynen blir dock en annan om den intresserade haft möjlighet att i facknämnden från början följa samma ärende. Då kan han eller hon se hur politiska ställningstaganden växer fram, vilket är oerhört värdefullt när det gäller förståelsen för de förtroendevaldas situation och politikens villkor. En intresserad person som bevistar ett offentligt nämndsammanträde har varken yttrande eller förslagsrätt. Därför hör jag ibland invändningen att en dylik s.k. åskådardemokrati är tämligen värdelös. Men så är det naturligtvis inte. Den som är närvarande vid ett sammanträde, låt vara endast som åhörare, har naturligtvis en helt annan möjlighet att efteråt starta debatt och skapa opinion runt något som framkom vid sammanträdet än vad den har som endast haft tillgång till summariska sammanträdesprotokoll. En annan invändning är att ledamöternas överläggningar kommer att flytta till andra, slutna rum. Men detta är ju i och för sig inget nytt. Så är det ju delvis redan i dag. Före ett sammanträde är det vanligt att den styrande majoriteten och oppositionen träffas var för sig. I nr 14 av tidningen Kommun Aktuellt redovisades våren 1996 en undersökning om hur kommunerna ställde sig till möjligheten att ha öppna nämndsammanträden. Alla 288 kommunerna besvarade en enkät, och av svaren framgick att då, under våren 1996, hade fullmäktige hunnit fatta beslut i 61 kommuner. 31 av dessa sade ja till offentliga nämndsammanträden, i regel som försöksverksamhet, medan 30 sade nej. I ytterligare 55 kommuner var frågan på väg till kommunfullmäktige. Denna undersökning har ej senare följts upp, men enligt uppgift från tidningen planeras en uppföljning under våren. Även om det ej går att dra några långtgående slutsatser av denna tidiga undersökning är det ändå allvarligt att av de kommuner som t.o.m. våren 1996 fattat beslut var hälften negativa till den möjlighet till utveckling av den lokala demokratin som öppna nämndsammanträden kan innebära. Det är önskvärt att utvecklingen av den kommunala demokratin går framåt i hela landet och inte bara i en del framsynta kommuner. Möjligheten till offentliga nämndsammanträden har nu funnits i snart fem år. Därför förutsätter jag att demokratiministern givit den pågående demokratiutredningen direktiv att utvärdera vad de kommuner kommit fram till som vågade försöket. Kanske kan en dylik utredning resultera i en tidsbegränsad försöksverksamhet över hela landet, eller kanske kan den visa hur vi på annat sätt bör gå till väga för att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och engagemang. Jag inser att offentliga nämndsammanträden ej är något universalmedel som automatiskt leder till större kommunpolitiskt intresse, men det är ett litet steg bland andra i strävan att åstadkomma ökad öppenhet och insyn. Och just detta, herr talman, att åstadkomma ökad öppenhet och insyn är ett måste om det förtroende för oss politiker och vår verksamhet som tyvärr undan för undan naggats i kanten skall kunna återupprättas. Lyckas vi ej med detta hotas på sikt vårt samhälles demokratiska grundvalar.

Herr talman! Jag vill inleda med att ge en liten replik till det föregående inlägget som Ingemar Vänerlöv höll här. Jag måste säga att jag blir oerhört glad att det var någon som tog upp den här frågan om öppna nämnder som jag har drivit hemma många gånger som kommunalpolitiker. Jag har däremot aldrig känt att jag har fått stöd från kd i den frågan, men jag har heller inte mycket att vara stolt över när det gäller andra partiföreträdare inklusive mina egna partikamrater. Det var därför väldigt roligt att det togs upp här. Men en sak som har dykt upp nu och som är extra oroande är att jag genom en person från Huddinge som jag träffade hörde en rapport om att där man ändå har lyckats öppna sammanträdena, där stänger man med hjälp av bl.a. kd. Jag hoppas därför att kd:s företrädare här hjälper till att ta upp detta med Huddingepolitikerna och sina partikamrater så att man låter de nämnder som ändå har varit öppna få förbli öppna. Sedan finns det ju väldigt mycket kvar att göra för att fortsätta driva frågan att nämnderna skall öppnas där man ännu inte har vågat sig på det. Vi känner ju alla till argumenten om stolar och lokaler. Denna fråga fastnar i hög grad i sådana frågor och i rädsla för att öppna. Men tack så hemskt mycket för att frågan togs upp! Men det var inte det jag skulle tala om i mitt anförande. Jag har tillhört dem som har oroat sig för att flyttlassen rullar samtidigt som det finns redskap som vi inte använder oss av i dag för att hjälpa till att stoppa denna rullning. Om vi då lyfter blicken över Atlanten vet vi att det finns intressanta modeller att studera närmare där, i USA, men också på andra håll. Själv är jag mest nyfiken på den kanadensiska modellen. Där startade man 1984 i Québec en motsvarighet till LO. Där hade man en s.k. solidaritetsfond, och liknande fonder har man sedan dess startat i flertalet av de kanadensiska delstaterna. Investeringsfonderna är skattemässigt gynnade pensionsfonder uppbackade av fackförbunden och i några fall av enskilda fackföreningar. Delstaterna samt regeringen ger en skattereduktion på 15 % vardera på insättningar upp till ca 25 000 svenska kronor per år. Jag tror inte att det behöver vara så att den här skattesubventionen är en förutsättning för att pröva någonting likadant i Sverige, men det kan ändå vara intressant att väga den här skattesubventionen mot regionalpolitiska stöd och att kunna avväga lite här och se detta i sammanhanget. Insatserna samlas upp och investeras av en stab i den delstat där sparandet sker. Det finns alltså ett tydligt lokalt samband mellan pengar, engagemang och resultat. Vad jag har förstått förvaltar fonderna inte bara regionalt kapital utan kan också vara en förmedlande länk mellan de stora bankerna och investeringarna i de små företagen. Jag vet att det också finns intressanta försök på den här sidan Atlanten på andra kontinenter. Sydafrika har t.ex. mycket intressanta exempel på det här området som vi också skulle kunna kika på. Själv har jag sedan länge försökt hävda olika sätt att arbeta med sambandet mellan pengar, etik, miljö och arbetstillfällen. Det har minst sagt varit trögt. Nu börjar det dock lossna i debatten, men besluten dröjer. Jag börjar bli lite otålig. Det är därför jag i dag tar tillfället i akt att lyfta fram frågan från den här talarstolen. Samtidigt som vi brottas med arbetslösheten underlåter man att utnyttja möjligheten för människor att bry sig. Facken har t.ex. redskap i sin verktygslåda. De har sina pengar men uppträder som lata kapitalister i stället för att ta sitt ansvar på det här området. Regeringen bör i sina samtal med arbetsmarknadens parter föra in också den här formen av framtidsdiskussioner. Tillväxtdepartementet skulle vara ett utmärkt forum för att ta upp den här diskussionen och se vad man kan göra med de pengar som redan finns. Nu vet jag att TCO nyligen tog fram en rapport som visade just på det jag har hävdat här, dvs. möjligheten att låta fackliga strävanden och internationell solidaritet vägleda kapitalplaceringar. LO kikar på modellen i Kanada. Men ännu återstår frågan om LO vill lämna rollen som lat kapitalist för att bli en maktspelare med värderingar på börsen men också se hur man skall kunna använda möjligheten man har i Kanada med lokala investeringsfonder för att skapa jobb. LO och TCO skulle kunna använda sin ägarmakt som i det kanadensiska fallet för att rikta investeringarna till utvecklingsbranschen för att på så sätt skapa jobb i olika regioner och branscher. Det gäller också att uppbåda och samla det lokala engagemanget som ofta finns. Där brister det ibland därför att man inte hittar riskvilligt kapital. Sveriges löntagare är mycket rika. Värdet av löntagarnas pensionspengar är sammanlagt den ofattbara summan 1,2 biljoner kronor. Dessutom kommer premiereserven i det nya pensionssystemet att ge ytterligare 30 miljarder kronor per år. Sammantaget rör det sig om ganska mycket pengar. Och pengar ger makt, eller hur? Det handlar bara om hur man skall använda pengarna, och om man skall använda dem. Löntagarmakt är för många ett fult ord, nästan lika fult som fonder. Diskussionen om löntagarfonderna är som alla känner till död och begraven. Ändå placeras en stor del av dessa 1,2 biljoner hopsparade löntagarpengar i just fonder som i sin tur handlar med aktier på börsen tillsammans med andra aktörer. Löntagarna är indirekt en av de största aktörerna på börsmarknaden. De är betydligt större än Wallenberg och Investor med sina 73 miljarder kronor. Det är orimligt, för att inte säga oansvarigt, att facket inte använder denna ekonomiska maktposition för att bättre tillvarata löntagarnas intressen och för att utveckla näringslivet i Sverige. Både LO och TCO har nu börjat fundera i dessa banor. LO tänker exempelvis dra i gång ett internationellt fackligt forum för att diskutera och analysera de maktmedel som löntagarna förfogar över. Man har också studerat löntagarägarmakt på plats i Kanada och USA. TCO har å sin sida fört en intensiv debatt i sina fackliga tidskrifter om etiska placeringar, dvs. löntagarnas faktiska möjligheter att kunna ställa krav på vilka företag deras pengar skall placeras i och varför. Jag tycker att detta är ett bra och nödvändigt initiativ. Men det måste gå vidare och leda till konkreta förslag. Det är viktigt att nu snabbt få i gång en debatt bland Sveriges löntagare och politiker inte minst med tanke på premiereservfondernas tillkommande kapital. Hur skall vi kunna se till att det kapital som redan finns i Sverige och som håller på att byggas upp medverkar till att stoppa flyttlasspolitiken? Vi är vana att föra en diskussion om de traditionella glesbygdsområdena och att man flyttar därifrån till städerna. Men i dag ser vi det här problemet i varje län. Vi ser att man flyttar från landsbygden in till samhällena och från de små samhällena till städerna. Vi kan också möta samma diskussion i de regionala centralorterna. Jag besökte Växjö. Det är en stad som har en stor inflyttning från Kronobergs län i övrigt. Men även där var man väldigt bekymrad över att man tappar den välutbildade ungdomen till ändå större städer. Den här frågan är inte bara ett glesbygdsproblem av de traditionella måtten. Det här är en fråga som i dag berör hela landet. Därför tycker jag att man måste titta på de möjligheter som man har och som står till buds. Jag tycker att det är dags att Sveriges löntagare märker av och tar ansvar för den ekonomiska makt de faktiskt har. Man måste också från politikernas sida ta upp diskussionen och se om det finns något sätt på vilket vi politiker kan hjälpa till. Jag stannar där eftersom min talartid är slut.

Herr talman! Göran Lennmarker är oftast en konstruktiv debattör. Därför skorrade det lite illa när han fick ägna hela sitt åttaminutersanförande åt ett slags eländesbeskrivning över den socialdemokratiska politiken. Jag förstår inte vilka källor som Göran Lennmarker har använt sig av. Han tycks vara helt främmande för den ekonomiska situation som Sverige befann sig i för bara fem år sedan och har tydligen glömt bort detta med 500 % ränta, med gigantiska budgetunderskott och en massarbetslöshet. Vad som har hänt, vilket också står i dessa rapporter som har presenterats i Ekofinrådet, är att Sverige har gjort stora förbättringar i sin ekonomi. Låt mig bara till sist, när Göran Lennmarker lite raljerande talar om EMU, säga att när Göran Lennmarker och hans parti var med och styrde Sverige, då var Sverige över huvud taget inte kvalificerat för medlemskap i EMU. Det är vi nu. Faktum talar sitt tydliga språk.

Herr talman! 1994 hade Sverige halkat ned ordentligt i den här välståndsligan. Men om Göran Lennmarker går hem och tittar i sina papper kan han konstatera att Sverige nu klättrar uppåt i välståndsligan. Göran Lennmarker gör jämförelser med Finland. Men om vi håller oss till Sverige kan vi se att den svenska ekonomin har förbättrats påtagligt. Det stora gigantiska budgetunderskottet har omvandlats till ett överskott. Statsskulden börjar amorteras, arbetslösheten pressas ned, och vi tillhör de EU-länder som har den lägsta arbetslösheten. Men vi är inte nöjda med det, utan vi vill naturligtvis gå vidare. Detta är faktum. Ett annat faktum, Göran Lennmarker, är att socialdemokratin med kraft inför Amsterdamfördraget har drivit frågan om sysselsättningen. Vi blev hånade av moderaterna, men vi lyckades tillsammans med andra få in ett särskilt kapitel om sysselsättningen, vilket gör att den europeiska unionen numera fokuserar på åtgärder mot arbetslösheten. Det är att uträtta något, Göran Lennmarker.

Herr talman! Det framställdes lite grann som om medlemskapet i EMU är en fråga om att vi skall få en gemensam valuta med transparens och allt vad därtill hör och att finansmarknaden då skulle se positivt på när det lutar åt att vi skulle gå med i EMU. Men Sverige är nog det enda landet i unionen där man begränsar EMU till en fråga om gemensam valuta. EMU är så att säga förutsättningen för ett Europas förenta stater. EMU kan inte existera på sikt om det inte blir ett Europas förenta stater och ett Europas förenta stater kan heller inte existera utan en valutaunion. Detta kommer inte fram, allra minst får våra medborgare veta någonting om detta. Varför talar man inte om att det är detta som är syftet för dem som tycker att EMU är framtiden, att vi är på väg in i ett Europas förenta stater. Det är det vi skall ta ställning till, inte en isolerad företeelse som valutan.

Herr talman! Det är knappast omtänksamt om landet att beteckna den svenska kronan som en skvalpvaluta. Dessutom har den här skvalpvalutan stigit 8 % i förhållande till euron sedan årsskiftet. Så man kan väl lämna det därhän om det är en skvalpvaluta eller inte. Men att komma och säga att skattepolitiken kommer att vara en nationell fråga, när hela debatten mellan Tyskland och Frankrike, driven av bl.a. Lafontaine, handlar om att skattepolitiken skall bli övernationell. Det är där de stora stridigheterna står. Det är jättebra om vi får behålla en egen skatte och finanspolitik, men det är det man inte får i ett Europas förenta stater. Om sedan rösträtten i ministerrådet eller något sådant ändras är bisaker. Jag menar att man måste tala om för svenska folket vad det hela handlar om: Vill vi gå med i ett Europas förenta stater eller inte?

Herr talman! När Göran Lennmarker påstår att ett uttalande från Göran Persson om att socialdemokraterna skall ta ställning i EMU-frågan kan ha en sådan påtaglig effekt på börsen undrar jag vad Göran Lennmarkers uttalande i dag kan ha för effekt på börsen och om Göran Lennmarkers uttalande i dag inte är ett svek mot den svenska ekonomin och de svenska medborgarna. Jag tycker att man inte skall tala ned svensk ekonomi på det sätt som Göran Lennmarker gör bara för att driva en politisk debatt. Jag anser att Göran Lennmarker i sitt prat om EMU egentligen använder EMU som ett slagträ för att minska skattetrycket i Sverige, för att minska den offentliga sektorn och för att enkelt uttryckt genomdriva moderat politik. Det viktiga i EMU-frågan, det tog Björn von der Esch upp, är att EMU inte är en ekonomisk fråga. Det är en politisk fråga. EMU är till för att öka integrationen i EU. Det säger Europapolitiker i de flesta EU länderna är syftet med EMU. Detta är en fråga som man måste ta ställning till i en folkomröstning. Det hoppas jag att moderaterna kan ställa upp på.

Herr talman! Göran Lennmarker tog i lite om det jag sade. Jag försökte bara ironisera lite över att jag inte delar uppfattningen att Göran Perssons uttalande var det som påverkade den svenska valutans ställning i en sådan uttalad grad. Den psykologiska effekten tror jag inte att det uttalandet hade på marknaden. Men när det gäller EMU anser jag att det är ett politiskt projekt. Det säger de flesta politiker i EU att det är, även mina gröna systerpartier, som har en annan inställning än Sverige har. Man vill ha en mer federal riktning. De flesta anser att EMU bara kommer att fungera om man har en gemensam finanspolitik med gemensamma skatter och övrigt och att EMU så att säga har startats för att öka integrationen när det inte har lyckats den rent politiska vägen. Moderaterna i Sverige är väldigt ensamma i sin syn på vad EMU innebär. Men det viktiga här i Sverige är att folket skall kunna ta ställning till EMU frågan i en folkomröstning.

Herr talman! Göran Lennmarker har anslagit en ton i debatten. Det är faktiskt en ganska tråkig ton. Det måste vara tråkigt att alltid vara så missnöjd och alltid skylla regeringen för allt som skall debatteras i kammaren. Grunduppfattningen om var vi i de politiska partierna står i EU-frågan är känd. Det vore mer intressant om vi någon gång kunde diskutera i en mer problematiserande form, om vi kunde för en kritisk diskussion om EU-systemet. Det finns faktiska problem som jag tror alla partier är överens om. Det gäller t.ex. det demokratiska underskottet. Det gäller bristen på insyn, svällande byråkrati, korruption och fusk, brist på kontroll av lobbyister m.m. Det vore också intressant att i kammaren ha en diskussion om vart EU är på väg. Vad vill vi i de olika partierna göra åt det? Även de EU-positiva partierna måste inse och stå för en viss kritik av de brister som finns i systemet. Vi som tillhör de kritiska partierna har ett ansvar för att också göra det bästa av den situation landet befinner sig i som medlem i EU och göra det vi kan för att förändra det som är dåligt. Vi befinner oss i en föränderlig tid. Det är oroväckande att dagens politiska och ekonomiska makthavare är så dåliga på att göra analyser av samhällsutvecklingen. Under det senaste decenniet har det hänt stora omvälvande förändringar i världen som ingen förutsåg förrän just när de hände. Där finns t.ex. Berlinmurens fall, apartheidsystemets upplösning och kollapsen i Sydostasien. Det är tre exempel. Näraliggande finns krisen i Ryssland, som i dess förlängning leder till problem med EU:s jordbrukspolitik och svinproduktion - ett exempel på en konkret fråga. Där finns också den ekonomiska krisen i Brasilien. Alla tecken finns där. Men de politiska och ekonomiska makthavarna vill inte se och göra någonting åt det hela. I stället domineras perspektiven ofta av att man skriver fram den utveckling som sker just i dag. Går det bra, kommer det att gå bra hur länge som helst. Går det dåligt, är allting fel. Den insikten är viktig att ha med sig när man skall diskutera Sverige och EU. Vad är det som är möjligt eller tänkbart? Vad är en önskvärd utveckling i den europeiska unionen? Kan vi se den? Vill vi, och törs vi? Herr talman! Det finns ett stort behov av internationellt samarbete mellan länder. Men det är inte det det hela handlar om. Det gäller både mellan länderna i Europa och i ett globalt perspektiv. Det behövs en internationell samordning av de gemensamma resurser vi har. Vi lever alla på ett jordklot, och vi utnyttjar de biologiska resurserna nära kollapsens gräns i dag. Om vi skall få ordning på detta måste vi ha större samordning, mera samarbete och en rättvis fördelning. Om EU skall spela en roll i den nödvändiga förändringen, måste man ändra på EU:s fördrag. EU måste bli en union som respekterar nationellt självbestämmande och som utgår från demokratiska principer. Det behövs ett nytt fördrag. Den utvecklingen syns inte i dag. Jag är pessimistisk till möjligheten att ändra på fördraget. Bland de ledande makthavarna i dag finns det snarare en utveckling mot en federal förbundsstat som dominerar scenariot - precis som Björn von der Esch tog upp i sin replik. Jag förutsätter att de flesta av er som sitter i kammaren i dag har läst Joschka Fischers redovisning av tyska ordförandeskapets program. Han var mycket tydlig, och han säger att införandet av den gemensamma valutaunionen innebär att det europeiska samarbetet har slagit in på en helt ny väg, rent av en revolutionär väg. Det tyska ordförandeskapets mål är att fortsätta denna process till det logiska slutet, nämligen en verklig politisk union. Fischer menar med en verklig politisk union att man skall reformera institutionerna i EU, majoritetsomröstningar bör vara normen och enhällighet bara användas i fördragsändringar. Han vill också förstärka unionens utrikespolitiska profil, öka skatteharmoniseringen - inte en nationell fråga -, stärka parlamentets befogenheter och ge Det går att fundera över om Jacques Santer fortfarande har något förtroende kvar efter de senaste veckornas turbulens. Men han stödde ordförandeskapets program fullt ut. Prioriteringarna av den politiska unionen och den federala utvecklingen är ingenting som lyfts fram i den svenska debatten. Det måste vi göra. I Sverige pratar man mycket hellre om sysselsättningsunionen och östutvidgningen. Det är i och för sig viktiga frågor, men jag tycker att en demokratisk debatt kräver att alla frågor ges plats. Jag skulle vilja höra vad de andra partierna tycker om den tydliga utvecklingen. Vad säger Centern om en federal utveckling? Vad säger Moderaterna, och vad säger Socialdemokraterna? Folkpartiet har varit tydligast i den frågan. Är det bra eller dåligt? Hur skall Sverige agera? Hur skall Sverige kunna stärka sina möjligheter att påverka utvecklingen av en union som väldigt tydligt går mot ett Europas förenta stater? Jag skall försöka göra en koppling över till riksdagens arbete med EU-frågorna och riksdagens möjligheter att påverka. I dag är det i princip bara i EU nämnden som vi för en debatt om principfrågor. EU nämnden är rådgivande, och samrådet sker inom stängda dörrar. För att över huvud taget kunna binda regeringen vid en viss handlingslinje är vi i riksdagen beroende av en proposition från regeringen. Det behövs en diskussion över hur riksdagen skall få större möjligheter att binda regeringen för en viss handlingslinje. Kanske skall det vara på det sätt det sker i Danmark. I Finland jobbar man också på ett annat sätt med EU-frågorna. Det behövs en bredare diskussion om EU:s utveckling. Riksdagen borde t.ex. ha någon form av remissdebatter omkring kommissionens vitoch grönböcker för att på så sätt komma in tidigt i diskussionerna. Riksdagen skulle kunna göras till ett forum där vi diskuterar europeiskt samarbete. Om några månader skall svenska folket välja representanter till Europaparlamentet. Där vore det också värdefullt om Sveriges riksdag kunde bidra till att höja intresset genom att tydliggöra EU:s faktiska utveckling och våra respektive partiers utgångspunkter. Riksdagen måste få en roll inför valet. Vi känner en oro för ett lågt valdeltagande. EU och Europaparlamentet har inte någon legitimitet i svenska folkets mening. Herr talman! Jag vill lite kort säga något om de senaste veckornas turbulens i Europaparlamentet med det misstroendevotum som inte blev något annat än en tumme. Det är inte konstigt att det finns en så stor skepticism mot EU bland folken i Europa och i EU länderna. Pratar man med den vanlige fransmannen, tysken eller spanjoren finner man en väldig okunnighet, osäkerhet och kritik mot fusk, korruption, svågerpolitik, ren ekonomisk misskötsel av gemensamma medel. Jag har svårt att förstå hur det går att hylla en union som inte kan hantera de frågorna. Det är inte precis någon betryggande garanti för framtiden.

Herr talman! Det är oförskämt att kalla partier efterblivna, Göran Lennmarker. Jag säger inte det om Visst har vi diskuterat Amsterdamfördraget och fattat beslut i riksdagen. Men EU förändras hela tiden. EU är på väg mot en ny utveckling. Det kommer en ny regeringskonferens så fort samtliga medlemsstater har undertecknat Amsterdamfördraget. Jag tycker inte att riksdagen kan vänta på den utvecklingen och tills det har kommit en proposition. Riksdagen skall ha en större roll. Vänsterpartiet är ett självständigt parti som fattar egna beslut med utgångspunkt i förhållandena i Sverige. Gör Moderaterna i Sverige exakt som Moderaterna i Portugal eller Frankrike? Tänker ni inte självständigt och tar ställning för hur Sverige skall agera i EU?

Herr talman! Den grundläggande orsaken till den kritik som Vänsterpartiet riktar mot EU och hela EU projektet är demokratifrågan. EU är inte ett demokratiskt projekt i den meningen att folk har möjlighet att påverka institutioner och möjlighet att påverka utvecklingen. I EU-kommissionen är inte ens enskilda kommissionärer avsättbara, som vi nyligen har sett. Det förekommer massor av mygel och fusk. Det vet Göran Lennmarker. Det är ett jättestort problem inom jordbrukspolitiken, där man inte vet vart pengarna tar vägen. Det är jättestora problem med olika biståndsprojekt. Ett sådant koncept, som dessutom bygger på nyliberala ekonomiska teorier, med minsta möjliga offentlig sektor och största möjliga frihet åt bolagen, den fria handeln och näringslivet, är inte vad vi menar med en utveckling i ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! Det är bra att Centern har tagit den ståndpunkten att EU inte skall utvecklas mot en politisk union. Men EU är redan nu på väg att bli en union. Det står också inskrivet i fördragstexten att man skall ha en gemensam valuta och en gemensam säkerhets och utrikespolitik. Man kommer att skapa en gemensam flyktingpolitik och en gemensam yttre gräns. Vad är det annat än en unionsuppbyggnad? Behövs det något mer för att kriteriet på en union skall uppfyllas?

Herr talman! När det gäller just frågan om den politiska unionen är vi tydligen överens om att vi inte skall ta ytterligare steg. Problemet är att de ytterligare stegen tas av sig självt, eftersom det inom ramen för Amsterdamfördraget finns möjligheter att utvidga både kommissionens och EU-parlamentets makt. De har knaprat åt sig delar. Det finns svagheter i hela fördragstexten. Det är det som Vänsterpartiets grundläggande kritik riktar sig mot. Det här är ett jättestort problem. Det vore verkligen angeläget att vi diskuterade den här frågan, att vi försökte plocka undan våra egna politiska ståndpunkter och försökte hitta en gemensam kritik mot det som behöver förändras.

Herr talman! Drivkraften för kristdemokraterna i det europeiska samarbetet och för Sveriges medlemskap i EU är visionen om en varaktig och stabil fred och därmed ökad trygghet och livskvalitet för våra medborgare. Vägen dit går genom ett långtgående ekonomiskt, politiskt och kulturellt samarbete. Detta har utvecklats till Europas främsta fredsprojekt. EU:s planerade utvidgning mot öst och sydost är ett viktigt steg för demokratin och stabiliteten i de forna kommunistdiktaturerna. Reella medlemskapsförhandlingar måste nu snarast påbörjas också med Herr talman! Under den senaste månaden har EU kommissionen, med all rätt, utsatts för en omfattande inre kritik för misshushållning av resurser inom EU. EU har fortfarande alltför stora inslag av ineffektivitet och dålig kontroll över hur de gemensamma resurserna används. Öppenhet och insyn måste förstärkas för att kontrollen skall bli effektiv. Kristdemokraterna vill i det kommande EU-valet få mandat att utifrån vår etiska grundsyn arbeta för god hushållning, effektivitet och medborgerlig insyn i EU:s arbete. Vi kräver meddelarfrihet och att offentlighetsprincipen skall gälla inom alla EU:s institutioner. Herr talman! Anhängare av Europasamarbetet måste vara kritiska och inriktade på att förändra och förbättra unionen. Därför är det inte relevant att tala om "EU-anhängare" i motsats till "EU-kritiker". Verkligheten visar att den europeiska unionen har en rad fördelar, men också många brister, som vi kristdemokrater verkligen vill åtgärda. Vi kristdemokrater anser att Sverige kan och bör gå i spetsen för en genomgripande reformering av EU. För att EU-samarbetet skall ge ett bättre vardagsliv för vanliga människor krävs positivt engagerade EU-politiker, som fokuserar politiken på frågor som verkligen berör medborgarna. Det krävs t.ex. · mot överbyråkratisering av ansökningsprocedurer för ekonomiska stöd, som irriterar många · för en tydligare och bättre gränsdragning mellan frågor som EU skall besluta om och vad medlemsländerna själva skall ansvara för. Herr talman! Kristdemokraterna vill också reformera EU:s biståndspolitik. Vi kan inte acceptera ett EU som enbart blir öppet inåt och som isolerar sig utåt. Solidariteten får inte begränsas till medlemsländerna. Ett starkt Europa måste också känna ansvar för utvecklingen i omvärlden. Det bistånd som kanaliseras genom EU måste bli effektivt. De skandaler som har skakat EU-biståndet på senare tid är helt oacceptabla och måste förebyggas av medlemsländerna. Biståndet måste i större utsträckning koncentreras till de verkligt fattiga länder som också visar vilja till egna ansträngningar. Biståndet måste gå hand i hand med en generös och rättvis handelspolitik. Biståndet måste främja den rättvisa handelspolitiken, så att vi också får en ekonomisk och demokratisk utveckling. EU måste ta ett större moraliskt ansvar mot länder som inte respekterar demokratins spelregler. EU skall verka för att export av vapen och annan krigsmateriel sker enbart till stabila demokratiska stater. Herr talman! Ett etiskt förhållningssätt innebär ett gemensamt ansvarstagande för varandra och för omvärlden. Det innebär ett förvaltaransvar för jordens resurser som ställer krav på en progressiv miljöpolitik både nationellt och internationellt. Hälso och miljöaspekten måste få ökad tyngd i den ekonomiska politiken och integreras såväl i produktion som transporter och konsumtion. Det krävs fler EU-politiker som är beredda att ta krafttag mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, illegal droghandel, terrorism, spridning av barnpornografi, ökad kvinnohandel och människosmuggling. Vi kristdemokrater kommer att arbeta mot alla tendenser mot en liberalisering av narkotikapolitiken. Vi måste se upp med både gröna och socialistiska politiker som är allt annat än pålitliga i EU parlamentet i denna fråga. Här skall inte ges något utrymme för kompromisser. Ett offensivt och kollektivt nej till liberalisering från politiker, skolor, familjer och läkare är det mest effektiva sättet att minska antalet narkomaner i vårt samhälle. Herr talman! Låt mig ta upp rollfördelningen mellan EU och nationerna. För att EU-projektet skall upplevas som nyttigt måste det till ytterligare gränsdragning när det gäller vad som skall beslutas i Bryssel och vad som skall klaras av på hemmaplan. Jag tror att våra medborgare kräver detta. I svensk politik har vi en beslutsfördelning mellan riksdagsnivå, landsting och kommuner. Europeisk politik bör endast behandla frågor som är av gränsöverskridande karaktär. Kristdemokraterna vill se tydligare riktlinjer som preciserar kompetensområden inom vilka EU skall kunna agera. Herr talman! Förutsättningar för ett ökat företagande och för ett bättre företagarklimat skapas genom både nationella och gränsöverskridande beslut. Det är en nödvändighet att svenska företag ges liknande konkurrensförutsättningar som andra länders företag på den europeiska marknaden. Här måste en ny och företagsvänlig svensk näringspolitik gå hand i hand med en offensiv EU-politik. Det handlar bl.a. om att Sverige måste arbeta hårdare för att de svenska miljönormerna skall kunna införas också i hela unionen. Detta är bra för såväl miljön som för konkurrensvillkoren för de svenska företagen. Den inre marknaden öppnar många nya möjligheter för nyinvesteringar och expansion. Även om utvidgningen av EU mot Central och Östeuropa främst bygger på solidaritet kommer den också att gynna våra egna intressen. Vår säkerhet ökar när länderna i vår närhet kommer med i samarbetet. Dessutom finns det goda förutsättningar för att skapa nya marknader och möjlighet till förnyat företagande och därmed också en ökad sysselsättning i vårt land. Jordbrukspolitiken och de regionalpolitiska fonderna måste reformeras för att möjliggöra en utvidgning av EU. Detta måste ske under en tillräckligt lång omställningstid, så att socialt och miljömässigt acceptabla former kommer att råda. Herr talman! Till sist vill jag konstatera att vi kristdemokrater är långt ifrån nöjda med allt inom EU och EU:s verksamhet, men att vi ändå är övertygade om att EU kan reformeras och utvecklas till ett samarbetsorgan som nationerna behöver i Europa i en tid då alltfler problem måste lösas gränsöverskridande. Det är med denna ambition som vi kommer att gripa oss an den kommande valrörelsen inför valet till EU

Herr talman! Nu har vi fått höra kristdemokraternas valprogram inför EU-valet. Det var intressant. Holger Gustafsson säger också att det kanske är fel att dela upp oss i EU-anhängare och EU-kritiker. Jag kan till viss del hålla med. Även vi som är riktigt kritiska försöker agera inom EU-nämnden så att EU skall utvecklas till någonting som vi tycker är bättre. Ofta är vi faktiskt överens om de saker som tas upp i Det Holger Gustafsson inte tog upp så mycket var EMU-frågan. Jag skulle vilja fråga Holger Gustafsson hur Kristdemokraterna ställer sig i EMU-frågan.
Herr talman! Vi ställer oss på det sättet till EMU frågan att vi har tagit ståndpunkt för att Sverige inte skall vara med från början. Jag tror att det är ganska känt att vi har det förhållningssättet. Vi har också bestämt oss för att vi vill medverka till en folkomröstning i denna fråga. Anledningen till det är att vår bedömning är att det inte är nyttigt för svenska folket att bli överkört i en stor EU-fråga en gång till, och det är inte heller nyttigt för debatten. Vi mår inte bra av den forcerade takt som uppstod när det gällde anslutningsfrågan. Därför bör vi ha en folkomröstning. Vi har stor respekt för att man skall låta människor debattera denna fråga ytterligare en tid innan vi kommer med våra riktlinjer från partiet.
Herr talman! Vi är eniga om att det skall ske en folkomröstning. Det tycker vi också är bra. Man behöver sätta sig in i frågan. Det råder det inga motsatta uppfattningar om. Det jag menar är att man kanske måste precisera sig lite mer i EMU-frågan. Vi hörde här innan från andra håll att EMU faktiskt innebär ett steg mot den federala utvecklingen. Därför bör man få veta vad kd tycker om att vi går mot en alltmer federal utveckling, där EMU är en viktig del.
Herr talman! Det är ett mycket stort ämne som Willy Söderdahl tar upp i sammanhanget. Jag kan säga så här till att börja med: Det ligger mycket stor dramatik i uttrycket federation i Sverige av någon underlig anledning, som knappt existerar någon annanstans ute i Europa. Vi är nämligen väldigt vana i Sverige vid en stark centralstyrning. Vi är inte vana vid det här begreppet. Ibland är jag lite grann förvånad över att just uttrycket federation är så skräckingivande. Vår uppfattning är att vi vill att EU skall förbli ett mellanstatligt samarbete som löser de gränsöverskridande frågorna. Vi kommer att arbeta för att det skall vara på det sättet. Vi ser inte i dagsläget några stora risker, men vi är väl medvetna om att EU-projektet är ett stort steg in i ökad integration. Jordbrukspolitiken är det. Handelspolitiken är det. Men det är ett steg som medlemsländerna gemensamt och enhälligt väljer därför att man tycker att det är beslut som är bra att fatta tillsammans. Vi är ganska trygga vid det.

Herr talman! Det var två saker i Marianne Anderssons anförande som föranledde mig att begära replik. För det första vill jag säga att det är bra att Marianne Andersson och andra centerpartister har börjat diskutera strategin inför Sveriges ordförandeskap. Det här kommer ju inte att ske i morgon utan 2001. Det är två år kvar. Så det kommer att bli god tid för Marianne Andersson och andra att diskutera de här frågorna. Jag förutsätter att vi kommer att få en omfattande diskussion om det här i riksdagen så småningom. Jag vill också kort kommentera den andra punkten. Marianne Andersson tog lite svepande upp fusket och oegentligheterna inom Europeiska unionen och kommissionens agerande. Det här är mycket allvarliga och viktiga frågor. Jag tror inte att man skall göra det till en enkel partipajkastningsfråga. Man skall konstatera att vi har blivit medlemmar. Vi har fått in ett annat nordiskt land som medlem. Och de som nu är kommissionärer, som kommer från nordiskt håll, har gjort ett ytterligt bra arbete. Häromdagen blev också en av ledamöterna i revisionsrätten, den svenske representanten Jan O Karlsson, utsedd till ordförande. Jag tror att dessa insatser uppskattas i EU-samarbetet.

Herr talman! Jag tycker nog att Marianne Andersson försöker svepa över det här med omröstningen om kommissionen. Hon vet mycket väl att man inte kan rikta kritik mot en enskild kommissionär, enligt de fördrag vi i dag har. Det handlar om kommissionen i dess helhet. Därför menar jag att det inte får bli någon pajkastning om så här allvarliga frågor. Jag tycker att det är bra att vi nu har fått in nya ögon i kommissionen och att de nordiska representanterna har gjort ett mycket bra arbete. Det tycker jag att vi skall uppmärksamma. Det sägs också på kontinenten numera. I en av de större franska tidningarna talar man om att bl.a. Anita Gradin var en frisk nordisk fläkt i kommissionens instängda korridorer. Jag tycker att det är bra, och det skall vi framhålla i diskussionerna. Vi skall också visa på att man kan uträtta någonting i och med att vi har blivit medlemmar. Sedan får nog Marianne Andersson tåla sig. Jag tror att det kommer att bli god tid att diskutera frågorna inför ordförandeskapet.

Fru talman! När Sverige gick med i EU i början av 1995 fanns det en utbredd förväntan. Vad skulle medlemskapet komma att innebära för Sverige? Hur skulle vi kunna vara med och påverka och utveckla Europa? Nu, efter fyra års medlemskap och fyra år av socialdemokratisk Europapolitik har vi anledning att vara något besvikna när vi upplever det halvhjärtade engagemang socialdemokraterna visar prov på. Många svenskar, ja de allra flesta, är med i någon förening av något slag. Man kan säga att det finns två typer av föreningar. Det finns sådana som består av aktiva, engagerade, konstruktiva medlemmar som verkar för gemensamma mål. I sådana föreningar är det lättare för den enskilde medlemmen att göra sin röst hörd och få gehör för sina åsikter och idéer. Sedan finns det föreningar som bara består av passiva medlemmar, där en liten klick människor styr och ställer. Den enskilde medlemmens röst når sällan fram till den styrande eliten. Socialdemokraterna har, tyvärr, när det gäller EU medlemskapet iklätt sig denna senare roll. Regeringens brist på tydligt Europaengagemang är mycket beklagligt och har lett till att Sverige i dag betraktas som en passiv medlem i EU. Detta har tyvärr marginaliserat Sveriges inflytande och anseende i EU och även skapat misstro mot EU-samarbetet här hemma. Visst gör enskilda svenska EU-parlamentariker tappra försök att hålla den svenska fanan högt i EU parlamentet. Det finns exempel på det. Ett är Folkpartiets representant, Hadar Cars, och hans aktiva arbete när det gäller jämställdhetsområdet och fördömandet av dödsstraffet. Jag kan även nämna centerpartisten Karl-Erik Olssons hårda kamp mot knark och droger. Det är några exempel. Men helhetsbilden är tyvärr att Sverige totalt sett är alltför passivt. Fram till dess att Sverige tar över ordförandeskapet för EU, våren 2001, måste detta repareras. Den första och största frågan vi måste ta tag i handlar om den gemensamma valutan. Införandet av euron den 1 januari i år var en stor och viktig reform för invånarna i de elva länder som från början gick med, men också för oss som lever i Med hänvisning till den negativa opinionen har regeringen under lång tid vägrat redovisa sin inställning till euron. Nu när opinionen svängt och är mer positiv till en gemensam valuta än tidigare har även t.ex. Erik Åsbrink uttryckt sig i mer positiva termer än tidigare. Regeringen följer den opinionsvind som är mest populär för dagen. En sådan syn på Europasamarbetet är djupt olyckligt. Vi liberaler säger klart och tydligt ja till att Sverige skall vara med i eurosamarbetet. Vi liberaler vill ha en bred och hederlig debatt om euron. Min fråga till regeringen i dag är: Vad väntar ni på? Såvitt jag vet har alla riksdagspartier vid det här laget ställt sig bakom kravet på folkomröstning om EMU. Låt oss därför fatta de beslut som behövs för att en folkomröstning skall kunna genomföras. Låt oss nu slå fast ett datum. Låt oss nu påbörja förberedelserna. Låt diskussionen ta fart. Fru talman! Den stora diskussionen om EU handlade initialt om ja eller nej till medlemskap. I dag måste den handla om hur vi vill att Europa skall utvecklas. För oss liberaler har internationell solidaritet och samverkan med andra alltid varit en hörnsten i vår politik. Den europeiska unionen ger oss möjligheter att gemensamt lösa de problem vi står inför. Vi liberaler ser möjligheterna i EU-samarbetet och vill konstruktivt ta oss an utmaningarna. Vad gör vi för att öka förtroendet för EU? Hur skapar vi ett klimat där Europas 18 miljoner arbetslösa kan få ett jobb att gå till? Hur kan vi på bästa sätt värna om miljön i Sverige, Europa och världen? Hur kan vi i framtiden förhindra nya konflikter och hur kan vi stoppa den tragedi som i dag i detta ögonblick utspelas i Kosova? Hur kan vi förbättra EU:s biståndspolitik? Utmaningarna är många och stora. Vi liberaler vill att EU skall moderniseras. Öppenheten och kontrollen av hur EU:s medel används måste bli bättre. Vi behöver ett parlament där de folkvalda får ett ökat inflytande. Vi liberaler ser arbetslösheten som ett alleuropeiskt problem. Regeringen har fört fram frågan på EU nivå och det är bra. Tyvärr handlar regeringens initiativ mer om att sälja svenska AMS-lösningar än om att våga ta till sig av andras erfarenheter. De förslag om sänkta skatter på arbete som kommit från EU kommissionen har regeringen nonchalerat. Folkpartiet anser att dessa åtgärder är högst relevanta och helt nödvändiga. Vi liberaler vill ha ökad samverkan inom EU:s miljöområde. Folkpartiet anser att Sverige vid nästa regeringskonferens skall vara drivande för införandet av en gemensam koldioxidskatt, och beslut om detta måste kunna fattas med kvalificerad majoritet. I dag utgör vetorätten inom detta område ett hinder för en progressivare miljöpolitik. Vi liberaler vill att EU vårdar sin första, viktigaste och största uppgift, att verka för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Tragedin i Kosova har än en gång visat att Europa inte ens i dag klarar av att hantera sina egna säkerhetsproblem. Våren 2001 skall Sverige bli ordförandeland i EU. Målet är att under denna period få genomslag för egna idéer, uppnå resultat och leda unionen på ett sätt som inger respekt. Under denna period kommer förhandlingarna med de nya medlemsländerna att pågå som bäst. Kraven på EU:s reformering kommer då att ställas på prov. Sverige måste omedelbart inleda förberedelserna att leda detta viktiga arbete.

Fru talman! Jag vet att Karl-Göran Biörsmark har ett stort engagemang för internationella frågor och solidaritetsfrågor. Det var intressant att höra om stödet till EU:s utveckling när det gäller solidariteten. Det var inte särskilt konkret. På vilket sätt skulle Folkpartiet vilja komma till rätta med det fusk som bedrivs med biståndet, den misshushållning som sker och den bristande kontrollen när det gäller biståndet? Det är ju en viktig fråga också för Sverige eftersom en stor del av det svenska biståndet går genom EU numera. Karl-Göran Biörsmark säger också att EU skall moderniseras. Hur? Vilka fördragsändringar vill Folkpartiet göra?
Fru talman! Det är riktigt som Maggi Mikaelsson säger att Folkpartiet har ett engagemang i biståndsfrågorna. Det är naturligtvis väldigt bekymmersamt, och jag är väldigt oroad över de signaler vi nu får om korruptionen och om hur pengar missbrukas. Det enda vi kan göra är att se till att vi får en helt annan öppenhet, en helt annan möjlighet till kontroll, en helt annan kultur kring de här frågorna. Jag är övertygad om att vi på sikt skall kunna åstadkomma det. När det gäller bistånd och misshushållning av pengar är det något vi har drabbats av i många länder. Det behöver man inte gå till EU för att hitta. Men EU har en svag punkt. Svaret på detta är: större öppenhet, större kontroll, mer makt åt revisorerna. På det sättet skulle vi kunna komma till rätta med detta.
Fru talman! Det måste betyda att Folkpartiet är berett att ändra i det Amsterdamfördrag som vi har antagit och ratificerat här i Sverige. Där finns ju inte de här möjligheterna i tillräcklig grad, eftersom de inte har kunnat användas. En möjlighet är det som varit uppe i diskussionen tidigare, nämligen att kunna avsätta enskilda kommissionärer som missköter sitt ämbete. En annan sak är att konkret kunna göra något åt kontrollen av biståndet.
Fru talman! När jag lyssnar på Maggi Mikaelsson och andra vänsterpartister och miljöpartister får jag ibland intrycket att EU skulle vara fixt och färdigt. Hela EU-projektet är ju ett långsiktigt projekt. Det har pågått i decennier. Utvidgningen ligger framför oss. Flera länder kommer in i arbetet. Det finns naturligtvis sjukdomar på vägen. Vi skall vara observanta och ge vårt bidrag som aktiva medlemmar i EU. Vi skall inte bara sitta med klackarna i golvet och tycka att EU är ett stort elände. Infallsvinkeln skall, som jag sade i mitt anförande, vara konstruktiv och positiv. I förlängningen gäller det nya medlemmar och att framför allt stärka parlamentets roll. EU parlamentarikerna och EU-parlamentet som sådant måste få en starkare roll i det framtida EU.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark började sitt anförande med att tala om föreningar och hur man agerar i en förening. Jag är föreningsmänniska och håller med om det som Karl-Göran Biörsmark sade. Om man är aktiv i en förening kan man vara med och påverka. Om man är passiv i en förening låter man en elit styra. Jag tycker att det stämmer på föreningsnivå, men jag kan inte se att det stämmer på EU-nivå. I föreningar har vi verkliga demokratiska principer. Så är det ju inte i EU. Hur skall den vanlige medborgaren känna att han påverkar i EU?
Fru talman! Man kan naturligtvis säga att resonemanget haltar något om man jämför storleken på en förening i en svensk kommun med EU. Men parallellen gällde engagemanget. Det menade jag har saknats i den svenska politiken när det gäller EU. Jag hoppas att det skall kunna förbättras. Jag menar att parlamentet som sådant måste stärka sin roll, liksom parlamentarikernas rätt och möjlighet att agera och få en annan demokratisk förankring. I diskussionen har vi tidigare i dag varit inne på vår roll som riksdag och hur vi skall kunna stärka vår position och ge de signaler vi vill till våra representanter i EU och våra EU-parlamentariker. Det är inte något som är fixt och färdigt. Det är på sikt vi försöker arbeta på det sättet. Grundprincipen ligger fast: Samarbete är det som möjligtvis kan rädda Europa i framtiden.
Fru talman! Samarbete ställer vi också upp på. När det gäller talet om föreningarna och att man är passiv och låter en liten elit styra, håller jag med om att vi kan försöka ändra inom EU så att det blir mer demokratiskt. Men EMU-frågan, som Karl-Göran Biörsmark också tog upp, är ju ett verkligt exempel på hur man låter en elit styra och inte tycker att folk i allmänhet, eller parlamentet, får ha synpunkter på den ekonomiska politiken. Där har man verkligen renodlat detta och låtit en elit styra i den europeiska centralbanken.
Fru talman! Det är roligt att höra Willy Söderdahl tala positivt om det här samarbetet. Det är inte alltid man hör de tongångarna när vänsterpartister talar om EU-samarbete. Det handlar ofta om att man vill lämna hela föreningen totalt. Man vill gå ur EU. När jag har lyssnat på er partiledare har jag också förstått att det finns en förhoppning att den folkomröstning som eventuellt kommer skulle säga nej till ett svenskt EMU-inträde och att vi inte skulle gå in i euron. Det skulle för er i förlängningen öppna möjligheten att driva propaganda för att lämna EU-samarbetet över huvud taget. För mig är det en oinspirerande och framför allt en föga framåtsyftande inställning att lämna det samarbete som erbjuds. Jag menar att om inte det samarbete som EU erbjuder fanns skulle vi bli tvungna att uppfinna något annat samarbete. Jag tycker att det är bättre att vi är konstruktiva och jobbar i EU och försöker göra ett bra EU bättre.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att göra reflexionen att mycket av det som sägs här skiljer sig mycket från den debatt som förs i andra EU-länder. Jag är uppvuxen i det som tidigare kallades EG. Jag är född i Tyskland. Jag har gått i tysk skola. Jag har gått i engelsk skola. Jag har gått i amerikansk skola. Jag har även bott utanför kontinenten Europa. Jag har bott i Libyen t.ex. Jag talar flera språk. Jag har en syster som är bosatt i Italien sedan tio år. Jag har syskon i Förenade Arabemiraten. Jag är väldigt mycket utomlands. Debatten här i Sverige känns väldigt föråldrad.

Svenskarna är inte, vare sig bland politiker eller bland allmänheten, för den typen av fördjupad integration som diskuteras i de flesta EU-länderna. Det är också i det här perspektivet som man måste se på EMU-frågan. Jag har försökt följa den senaste tidens debatt om EMU här i Sverige, och jag har förvånats över alla goda saker som skulle ske, bara Sverige går med. Utvidgningen av EU underlättas, företagen stannar kvar i Sverige, konsumentpriserna blir lägre osv. Euron kommer att förvandla allt till guld. Vår variant av de vises sten är här. EMU och dess valuta euron skall lanseras som en symbol för det enade Europa inför 2000-talet. På reklamaffischerna här utanför ser man tulpaner som vi svenska konsumenter skall köpa i en Eurosponsrad kompanj med svenska skattemedel. Svenska skattemedel skall alltså gå till reklam för att svenska konsumenter skall köpa tulpaner. Men EMU är ett politiskt projekt, inte ett ekonomiskt projekt. EMU finns till för att man skall få en ökad integration inom EU, en ökad integration som EU-politiker har eftersträvat på nationell nivå, på Europaparlamentsnivå och på kommissionens nivå under väldigt lång tid. Det är fråga om en politisk integration sedan man har misslyckats med att få med sig de nationella parlamenten, dvs. EU:s befolkning. I går sade Lars Leijonborg en rolig sak. Han sade att en emu har starka muskler och rör sig över stora områden. Stängsel är ett ineffektivt motmedel. Jag tänkte då att en emu för mig är en struts som stoppar huvudet i sanden, är stroppig och arrogant och inte ser världens problem, nämligen bristen på resursfördelning, den ökande fattigdomen och den förvärrade miljöförstöringen. För mig är en emu någonting som helt enkelt vill ta över, något liknande en amöba. Det finns fördelar med ett gemensamt valutaområde. Man slipper växla pengar, man undviker valutaförluster och man får lättare prisjämförelser. Det finns ingen som säger att de här fördelarna inte finns, och det finns ingen som säger att det här är fördelar som man inte skulle vilja ha. Men nackdelarna då? Euroområdet är inget optimalt gemensant valutaområde. Konjunkturförändringar kommer att slå väldigt olika inom detta område, därför att ekonomin i EU inte är jämn. Det finns en enorm mångfald, som jag i och för sig ser som positiv. Vill man ha en större likhet och en minskad mångfald i ekonomin, borde man börja med det politiska, inte med det ekonomiska. EMU kan leda till ökade spänningar inom EU, som om man inte gör det som krävs, nämligen går emot en gemensam finanspolitik, kommer att kunna leda till ökade konflikter i EU. Kanske kan det gå så långt att t.o.m. freden blir hotad inom EU, och det tror jag att ingen här vill se. EMU kommer att stöta på problem. EMU kommer att leda till att vi på vissa ställen får en hög tillväxt, en minskad arbetslöshet eller kanske t.o.m. en ökad efterfrågan på arbetskraft. På andra områden kommer vi att se en ökad arbetslöshet. Problemet är att man inte har en rörlighet bland människor inom detta område. Man talar inte ett gemensamt språk, man har inte en vana att flytta, och kanske vill man inte heller från politiskt håll att människor skall flytta från olika ställen bara därför att det blir ett måste för att man skall kunna få ett jobb. Vad leder då detta till? Man brukar kompensera för det här. I Sverige kallas det regionalpolitik, och man kommer i EU att eftersträva att ha en gemensam finanspolitik. Det finns många aspekter på det här, och för att se att denna strävan finns behöver man bara läsa kommissionens egna arbetsprogram för 1999. Man kan läsa programmen för socialdemokraterna och De gröna i ordförandelandet Tyskland, där det finns en strävan till ökad integration, ökad skatteharmonisering och mycket annat. Det viktiga i detta sammanhang är demokratifrågan. Vi måste ha en debatt i Sverige. Vi kommer att tycka olika saker. Det gör man i en demokrati, och det är bra. Vi måste genomföra en folkomröstning och låta människor själva få ta ställning i den här frågan. Det är också viktigt att vi inför det svenska ordförandeskapet, i den trojka som vi ingår i fr.o.m. år 2000, har en stor och bred förankring, både i riksdagen och i Sverige i övrigt, om vad vårt land skall göra med sitt ordförandeskap i EU. Denna strategi måste vara fastlagd till sommaren år 2000. Vi har föreslagit att man skall tillsätta en parlamentarisk kommitté som kan jobba med detta. Vi hoppas att vi får detta önskemål tillmötesgått av riksdagen och regeringen. Verkligheten är i dag sådan att människors valdeltagande sjunker både i nationella val och förmodligen också i Europaparlamentsvalet. Vi har allt färre politiskt aktiva människor, och politiker har ett rekordlågt förtroende. Vi har som politiker i detta hus ett rekordlågt förtroende, och en känsla av maktlöshet breder ut sig. Samhället bygger på att alla människor tar ansvar, men om vi vill att människor skall ta ansvar och inte skall känna att de inte kan påverka EU där borta, kan vi se till att den svenska strategin inför ordförandeskapet i Europa faktiskt är förankrad här i Sverige bland medborgarna, så att de kan känna att de har makt. Det är något som vi kan göra någonting åt.

Fru talman! Göran Lennmarker envisas med att säga att vi vet exakt var beslutsmakten i EU ligger. Vi behöver inte vara oroliga för en inriktning mot ett federalistiskt håll. Och visst: På ett sätt vet vi i dag var beslutsmakten ligger, men EU har visat sig vara och är en process där saker händer. EMU kommer förmodligen att leda till sådana ökade spänningar i ekonomin, bland människorna, att det kommer att uppstå ett rop efter en gemensam skattepolitik - nu måste vi se till att ta ett ansvar åtminstone för de utgifter som finns för t.ex. den offentliga sektorn. Jag är övertygad om att det är det som EMU kommer att leda till. EU och EMU är i mycket psykologi. Vad tror man kommer att hända? Det finns inga givna sanningar. Detta är den analys som jag gör.

Fru talman! Beslutsmakten ligger fortfarande i de nationella parlamenten, sägs det. Så är det ju inte på alla områden, och det vet ju Göran Lennmarker också. Vi kan inte besluta i Sverige att vi skall ha en viss märkning av vissa produkter i Sverige. Den inre marknaden ställer krav på de gemensamma beslut som skall fattas, och olika länder har inte vetorätt, alltså rätten att säga: Vi vill ha det här, eller: Vi vill inte ha det här. Vi har ju alltså redan frånsagt oss en del av den nationella makten. Man kan ju säga att de nationella parlamenten borde ha mer inflytande. Vi har ju problem i dag i Sverige med att vi har en minoritetsregering som faktiskt på så sätt får större inflytande över vilken Europapolitik som förs och med att den politiken inte i tillräckligt stor utsträckning förankras i den svenska riksdagen. Man fattar inte beslut här i riksdagen som sedan leder till att regeringen agerar på ett visst sätt. Vi har tyvärr ett demokratiskt underskott här. Fastän vi har en EU-nämnd fungerar ju inte den demokratiska förankringen så bra som den borde göra.
Fru talman! Det är ibland roligt att sitta i de här bänkarna och lyssna på debatten. Jag har nu hört Yvonne Ruwaida prata engagerat mot ökad integration och EMU, och utvidgningen gled hon över lite lätt. Känns det inte konstigt att ha partirepresentanter i en partigrupp i parlamentet i Bryssel som har precis motsatt åsikt egentligen? De tyska gröna driver en ökad integration hårt, tydligt och bestämt, och de flesta andra gröna partier också - på tal om det här med rekordlågt förtroende.
Fru talman! Jag tror inte att det hänger ihop med rekordlågt förtroende för politiker att man har olika uppfattningar i olika länder inom samma politiska rörelse. Visst är det så att de tyska gröna t.ex. i dag står för en ökad integration i Europa på ett sätt som de svenska gröna inte står för. Det innebär dock inte att vi inte i övrigt har samma gemensamma kritik av vad som är strukturproblemen i EU. Däremot har man kommit till en annan uppfattning. Det är samma sak som socialdemokrater och konservativa här också lider av: Man delar inte uppfattning i alla frågor, både på nationell nivå, Europanivå och internationell nivå, med sina systerorganisationer. Det tillhör faktiskt den demokratiska friheten att det är så, och jag tycker att det är ganska positivt. Jag skulle tycka att det vore tråkigt om samma rörelse tyckte exakt samma sak i varenda fråga över hela världen. Speciellt med tanke på att jag har bott i flera olika länder så vet jag att man faktiskt från nationell synpunkt kan komma fram till olika slutsatser, och det är någonting jag respekterar.
Fru talman! Jag respekterar också yttrandefrihet, demokrati och olika länders olika inriktning, alldeles självklart, men jag frågade dig, Yvonne Ruwaida: Känns det inte konstigt att stå i talarstolen här och tala mycket engagerat mot t.ex. ökad integration och samtidigt finnas i en partigrupp som driver i princip motsatt åsikt?
Fru talman! Så vi skall vara så personliga då. Jag tycker inte alls att det känns konstigt. Jag samarbetar med de tyska gröna t.ex. i frågor som rör skatteväxling och i andra internationella globala frågor, och det är faktiskt väldigt givande att ibland kunna ha en annan uppfattning i en viss fråga, för då blir det en intressant diskussion. Så för mig personligen är det inget problem, snarare tvärtom. Annars skulle jag knappast kunna tala så engagerat för det jag tror på.
Fru talman! I slutet av sitt anförande kom Yvonne Ruwaida in på vikten av debatt, diskussion, öppenhet, kunskapsuppbyggnad osv. här hemma kring EU frågorna. Jag håller helt med om det. Det är otroligt viktigt. Samtidigt inledde Yvonne Ruwaida med att säga att svensken egentligen inte är intresserad av EU frågorna. Och jag tycker att Yvonne Ruwaida landar på rätt slutsats: Det är viktigt för oss politiker att vara med och bilda opinion och ta tag i den här diskussionen. Nu har jag en konkret fråga. När det gällde ja eller nej till EU var de gröna emot och röstade nej till EU medlemskapet. Nu målar vi upp en ny folkomröstning här. Den förra folkomröstningen har ju inte de gröna eller Miljöpartiet riktigt accepterat, utan vill gå ur EU. Om vi nu får en folkomröstning, som vi båda vill ha, om EMU-frågan och euron, kommer då Miljöpartiet att acceptera om det blir ett ja, eller skall ni då också sätta klackarna i backen och vilja gå ur även fortsättningsvis?
Fru talman! Vi kommer naturligtvis att acceptera och respektera folkomröstningens resultat. Om vi har en folkomröstning om EMU, vilket jag hoppas, och man kommer att säga ja till EMU; visst kommer jag på ett personligt plan att vara besviken, och jag kommer inte att ändra uppfattning personligen. Men däremot skulle det då vara ett tydligt ja från det svenska folket, till både EU, fortsatt integration av EU och Men det viktiga i nuläget är att vi har en folkomröstning. Mitt parti och våra partirepresentanter kommer att respektera det beslutet. Sedan kanske man tycker att det känns tråkigt, men det är naturligt.
Fru talman! Ja, men min fråga gick lite längre än så. Nu låter det som om Yvonne Ruwaida accepterar detta och så att säga gillar läget efter den folkomröstning som eventuellt säger ja. Men så har det ju inte varit när det gäller folkomröstningen om ja eller nej tidigare. Ert agerande har ju så att säga sänt ut signaler, och sänder ständigt ut signaler, till det svenska folket, liksom har skett här i dag från Yvonne Ruwaida, att EU är ett dåligt projekt, att EU inte är bra och att vi skall gå ur. Och den debatten kan ju då fortsätta även efter en ny folkomröstning och ständigt sända signaler om att EU inte är bra. Det gör naturligtvis också att inställningen till EU och till euron blir undergrävd på något sätt i det svenska samhället.
Fru talman! Jag får tacka för att Karl-Göran Biörsmark tror att det har så stor effekt på den svenska folkopinionen vilka signaler som Miljöpartiet de gröna sänder ut. Men jag kan säga så här: Vi representerar ju faktiskt också människor som har den åsikt som vi står för och finns i riksdagen för att säga det folk röstar på oss för. Det här tycker jag därför blir en ganska lustig diskussion. EU-frågan är en komplex fråga, men alla partier och personer har rätt att faktiskt ha den åsikt man har. Vi har respekterat EU-folkomröstningen. Däremot ansåg vi att man skulle ha en folkomröstning om Amsterdamfördraget, om Schengen och om Europol som vi tycker är stora ingrepp på förhållandena i Sverige. Det ville man inte i Sverige, och då ansåg vi att det var naturligt att kräva en folkomröstning om ja eller nej till det. Säger man då nej till Amsterdamfördraget så kan man också ha en folkomröstning om utträde. Det tycker inte vi är konstig logik.

Fru talman! Jag överdriver nog inte när jag säger att 1999 kommer att bli ett spännande år för Europeiska unionen och dess medlemsstater. På nyårsnatten startade valutaunionen, Agenda 2000-förhandlingarna tar nu fart på allvar, den 13 juni är det val till Europaparlamentet, på toppmötet i Köln i juni skall kommissionens näste ordförande utpekas av stats och regeringscheferna och senare i höst skall övriga kommissionärer nomineras och viktiga portföljer skall fördelas. Under våren skall också samtliga medlemsstater ha ratificerat Amsterdamfördraget. På toppmötet i Helsingfors i slutet av året sätter förhoppningsvis förhandlingarna om utvidgningen i gång på allvar, och sedan startar diskussionen om de institutionella reformer som är nödvändiga inför unionens utvidgning. Fru talman! Det har blåst förändringens vindar i Europa de senaste åren, och det har blåst ifrån vänster. Det mest spektakulära uttrycket hittills för detta är när Tyskland, EU:s största medlemsland, i höstas bytte regering. Men de nya vindarna märktes redan i samband med antagandet av Amsterdamfördraget med dess betoning av sysselsättning, miljö, jämställdhet och öppenhet som mål för Europasamarbetet. För oss socialdemokrater är det glädjande att se hur EU utvecklats från tullar och tariffer till mer av politiskt samarbete. Bara så kan ett medborgarnas Europa skapas. Amsterdamfördraget är också en klar framgång för Sverige. Det visar med all tydlighet att också ett litet land kan påverka besluten inom Europeiska unionen. Att socialdemokraterna nu har regeringsansvar i 13 av EU:s 15 medlemsländer borgar för, om jag nu får använda det uttrycket, att den goda utvecklingen kan fortsätta. Främst på vår dagordning står naturligtvis kampen mot arbetslösheten. Redan har viktiga framgångar vunnits. Den förtida tillämpningen av Amsterdamfördragets sysselsättningskapitel har lett till att satsningar på utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik ersätter passiv a-kasseersättning. Alla ungdomar och långtidsarbetslösa inom EU skall garanteras arbete eller utbildning efter sex respektive tolv månaders arbetslöshet. Under förra året skapades också inom EU 1,7 miljoner jobb. Arbetslösheten pressades för första gången sedan 1992 ned under 10 % i EU:s medlemsstater. Nu vill vi gå vidare. Gårdagens högerregeringar i EU trodde att marknaden skulle fixa jobben bara företagsvinsterna ökade och anställningstryggheten försämrades. I dag förespråkas en samordning av EU ländernas ekonomiska politik som också tar ansvar för att efterfrågan i ekonomin hålls uppe. När inflationen når bottennivåer kan räntesänkningar bidra till detta. Att reallönerna tillåts stiga i takt med ekonomins produktivitetsökning är också en del i den ekonomiska politik som tar form inom EU. Det är viktigt för att upprätthålla efterfrågan i ekonomin och därmed för tillväxten och sysselsättningen. Även på andra områden börjar den politiska kursomläggningen inom EU att märkas. Skatteområdet är ett sådant. Tyskland vill som ordförandeland prioritera kampen mot skattedumpning. Vad det handlar om är inte att införa gemensamma skattesatser i medlemsländerna. I stället är målet att förhindra en nedgående spiral där marknadskrafterna tvingar fram sänkta skatter genom att spela ut länder mot varandra. Det är en utveckling som skulle hota det välfärdssystem som är en omistlig del av det vi brukar kalla för den europeiska modellen. Medlet mot en sådan utveckling är bl.a. gemensamma miniminivåer för vissa former av kapitalbeskattning på samma sätt som EU i dag har miniminivåer för momsen. Också det viktiga arbetet för vad Jacques Delors kallar den sociala dimensionen har gått framåt de senaste åren. Stegvis är EU på väg att få ett gemensamt arbetsrättsligt system, ett golv av rättigheter för löntagarna som inget medlemsland får underskrida. Det är en utveckling som är viktig inte minst i perspektivet av EU:s utvidgning. Regler om koncernfackligt samarbete, arbetstider, föräldraledighet, förbud mot lönedumpning vid entreprenader över gränser. skärpta arbetsmiljökrav och förbud mot diskriminering av deltidsanställda är några av de framgångar som vunnits under senare tid. På dagordningen finns nu förslag om minimiregler om tidsbegränsade anställningar, medbestämmande och löntagarinflytande i de planerade Europabolagen. Vi svenska socialdemokrater ser med tillförsikt fram emot att få vara med att se till att även dessa förslag kan genomföras. Lägg till detta att positionerna flyttats fram också när det gäller miljö och konsumentfrågor och öppenhet. Då märks tydligt hur EU utvecklats från marknad till att sätta människorna i fokus. Hur har då EU-debatten i Sverige påverkats av detta? Tyvärr har den gjort det i mycket liten omfattning. Orsaken är lätt att se. Moderaterna väljer systematiskt att sticka huvudet i sanden och inte låtsas om hur den politiska dagordningen i Europa ändrats. Förklaringen är enligt min mening enkel. Bara så kan illusionen upprätthållas om att just Moderaterna skulle vara Europapartiet i svensk politik. Bara så kan det döljas att den moderata politiken blir alltmer offside och obsolet i EU-samarbetet. Det finns dock enskilda moderater som öppet vädrar sin besvikelse över att EU-medlemskapet inte blev det bräckjärn mot den socialdemokratiska välfärdsmodellen de hoppats på. En av dem är förre SAF chefen Ulf Laurin som i dag arbetar för de europeiska arbetsgivarnas samorganisation. Jag verkade för ett svenskt EU-medlemskap för den fria marknadens skull, förklarade han i en tidningsintervju nyligen. Men, fortsätter han, i dag är EU väldigt förtjust i social ingenjörskonst. Många gånger får jag en känsla av att Sverige är förebilden. Det ger mig lätt knip i magen. Så säger en aktiv SAF-man och en aktiv högerman. Men också Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar en märklig oförmåga att förstå utvecklingen inom EU. När tyngdpunkten inom EU nu förskjuts åt vänster och när arbetet för ett grönt Europa prioriteras vill de att Sverige skall lämna unionen. Om denna märkliga Europastrategi skulle man kunna säga mycket. Jag skall begränsa mig till två kommentarer. Det är svenska folket som i en folkomröstning har sagt ja till medlemskapet. Folkomröstningen skall naturligtvis respekteras och tas på allvar. Annars blir detta viktiga instrument meningslöst och medborgarnas förtroende för politiken undergrävs. Kravet på utträde ur EU är i ett europeiskt perspektiv faktiskt ett extremt krav. Inte något av Vänsterpartiets och Miljöpartiets systerpartier inom EU kräver att deras länder lämnar unionen. Högerextremister och ultranationalister är de enda v och mp har med sig på sitt korståg mot EU-medlemskap. Det är minst sagt ett märkligt sällskap man väljer. Fru talman! Slutligen några ord om EMU. Valutaunionen har fått en god start. Det är bra. Att valutaunionen blir framgångsrik är faktiskt av yttersta vikt för såväl Sverige som för hela EU. Riksdagen fattade för drygt ett år sedan beslut om att Sverige tillsvidare inte skulle gå med i valutaunionen. Det har gett oss möjlighet att föra en öppen och positiv diskussion om valutaunionen. Jag ser fram emot att vi nu kan föra den debatten.

Fru talman! Sören Lekberg har i dag såväl som vid tidigare tillfällen uttryckt sina förväntningar på den vänstervind som nu äntligen blåser från alla håll och kanter inom EU. Han har också talat om möjligheterna när det gäller sysselsättningsunionen. Min fråga går ut på att kontrollera om nu regeringen har seglet uppe när den här vinden blåser och om man hänger med. Jag har här dokumentet från ordförandelandet Tyskland om den målsättning man har. Där står på några rader följande: Lönepolitiken, penningpolitiken och skattepolitiken måste med stöd av strukturella reformer komplettera varandra så att det skapas så många nya arbetstillfällen som möjligt. Statsministern och andra partiföreträdare har många gånger sagt att vi behöver göra någonting åt lönepolitiken i Sverige. Vi kan konstatera att bönderna har problem med skatterna i Sverige därför att vi inte har några konkurrensjämlika villkor. Andra företagare i Sverige har det också. Vi har alltså behov. Även socialdemokraterna har tillstått att man behöver göra förändringar inom lönepolitiken och skattepolitiken. Min fråga är: Finns seglet uppe? Kommer det nu förslag när det blåser starka vindar från Tyskland? Är socialdemokraterna beredda att haka på?
Fru talman! Jag kan lugna Holger Gustafsson med att socialdemokratin i Sverige för en mycket konstruktiv politik på detta område. Holger Gustafsson har också sett hur vi med gemensamma ansträngningar lyckades se till att Amsterdamfördraget blev bra och att vi fick in sysselsättningskapitlet där. När det gäller priser, löner och att skapa tillväxt så vet Holger Gustafsson också att det pågår ett intensivt arbete för att få alla ansvariga att ta sitt ansvar, att få parterna på arbetsmarknaden tillsammans med riksdag och regering att komma överens om regler som gör att man skall kunna få en positiv utveckling. Det arbetet fortsätter nu för fullt. Och det är vår strävan att parterna själva skall kunna ta ett sådant ansvar.
Fru talman! Det sades i partiledardebatten i går att det vore värdefullt om vi fick upp statsministern och regeringen ur startgroparna. Frågan är så att säga om förslagen om en ändrad lönepolitik skall behöva komma från Metall eller om det är regeringen som skall komma med det. Vi har fått en utredning om böndernas skattetryck - det som de kallar för ryggsäcken. Björk har där utrett och kartlagt verkligheten väldigt tydligt. I skatteutskottet får vi gång på gång besked om att detta skall tas upp i samband med övervägandena om energiskatterna i övrigt. Och sedan skjuter man på det gång på gång. Kommer detta att tas upp i vårpropositionen? Har vi anledning att vara positiva nu när vindarna blåser så här kraftigt i Europa och ni har medvind?
Fru talman! Vi skall akta oss för att gå in en ekonomisk-politisk debatt. Vi diskuterar ju Europafrågorna här och skall väl hålla oss kvar vid dem, Holger Gustafsson. Men det är klart att de flesta frågor som vi diskuterar här är ju inhemska, och vi skall naturligtvis utnyttja den hjälp vi kan få genom det europeiska samarbetet. Men Holger Gustafsson vet väl också att vår strävan är att parterna skall ta ansvar för lönepolitiken. Det skall arbetsgivarorganisationerna och löntagarorganisationerna själva ta ansvar för och inte lägga över i knät på staten. Sedan finns det alltid grupper som tycker att de är illa klämda, och dem får vi behandla på sedvanligt sätt.

Fru talman! Jag delar i mångt och mycket den positiva syn på den europeiska unionen som har redovisats. En viktig beståndsdel där är ju den fria marknaden och de likvärdiga villkor som finns på marknaden. Jag skulle vilja ställa frågan från ett annat perspektiv, men den berör också sådana branscher som t.ex. jordbruket. Är Socialdemokraterna beredda att se till att denna fria marknad fungerar också på svensk nivå på det viset att man faktiskt följer den generella skattesättningen för branscher som finns i Europa, den likvärdiga skattesättning som finns? Är Socialdemokraterna beredda att genomföra en del av de rekommendationer som faktiskt kommer från EU, bl.a. i Allan Larssons vitbok om arbetsmarknadssituationen som föregick Amsterdamfördraget och som handlar om de små företagens anställningstrygghet och möjligheten att förändra de arbetsrättsliga reglerna för de små företagen?
Fru talman! Lena Ek talade om den fria marknaden. Jag vill nog använda uttrycket att vi skall ha en social marknadsekonomi, att vi måste sätta människor i fokus också och att det inte bara skall handla om kapital och varor. När det gäller olika åtgärder för att skapa tillväxt känner Lena Ek naturligtvis till att det förs samtal för att få i gång tillväxten i Sverige och för att få i gång ett ökat samarbete. Regeringen har också när det gäller skatteområdet inbjudit representanter för partierna i riksdagen att diskutera olika åtgärder som kan komma i fråga för att man skall se vad det finns att göra för att stimulera tillväxten. Men vi skall också vara medvetna om att vi har begränsade möjligheter. Dessa åtgärder skall ju finansieras.
Fru talman! Min fråga gällde om Socialdemokraterna är beredda att se till att våra branscher har likvärdiga konkurrensvillkor på den fria Europamarknaden. Den skulle jag gärna vilja ha besvarad. Sedan vet jag också att statsrådet Rosengren har bjudit in 15 herrar och 2 damer som är fackligt organiserade för samtal i dag. Jag undrar då i jämställdhetens tecken, eftersom jämställdheten är så viktig också i Europapolitiken, om det inte finns några kvinnor i det här landet som faktiskt kan en del om tillväxt.
Fru talman! Den inre marknaden skall ju ge samtliga företag och branscher inom EU:s medlemsländer möjlighet att konkurrera på lika villkor, och det gör den ju. Men det som jag tror ligger bakom Lena Eks fråga är ju om någon särskild bransch skulle kunna få någon särskild subvention utöver det vanliga. Det är en fråga som naturligtvis får behandlas på vanligt sätt. Det är egentligen inte en fråga som vi skall diskutera i den här typen av debatter. Den får diskuteras i debatter som finansutskottet eller skatteutskottet för.

Fru talman! Det är svårt att på en minut svara på alla dessa frågor. Låt mig besvara några snabbt och sedan återkomma i nästnästa replikskifte. När det gäller arbetsmarknadsrekommendationer vet Göran Lennmarker mycket väl att det som man gör från EU:s sida, framför allt från stats och regeringschefer, är att anta ett uttalande som tillgodoser alla parter, eftersom det är ett konsensusbeslut som man fattar. Där finns det då ett smörgåsbord att välja från. Vad vi nu kan konstatera är att inriktningen har blivit att man inom EU väljer ut sådana resolutioner som kännetecknar just svensk arbetsmarknadspolitik. Sedan är utvidgningen en mycket angelägen fråga för oss, och jag tror att den är det även för de andra medlemsländerna. Men för att komma i gång med utvidgningen måste EU och vi alla vara med och se till att dessa Agenda 2000-förhandlingarna kan genomföras skyndsamt.

Fru talman! Göran Lennmarker återkommer till Finland. Jag skulle vilja rekommendera Göran Lennmarker att titta närmare på siffrorna och på jämförelserna. Jag brukar läsa den engelska tidskriften The Economist. Där kan man hela tiden följa hur Sverige förhåller sig till andra länder. Där kan man se att den svenska utvecklingen har varit god jämfört med övriga medlemsländer i EU. Det senaste året har tillväxten varit högre i Sverige än i Euro 11 eller Euroland som det numera kallas för. Det gäller även sysselsättningen. Arbetslöshetsnivån i Sverige är betydligt lägre. Vi har varit framgångsrika. Försök inte kamouflera det! Dessutom visar det sig när det gäller de rekommendationer som kommer från kommissionen eller från Europeiska rådet att det går Sveriges väg. Sverige börjar bli ett föredöme. Det är också därför förre SAF-chefen är så irriterad över att EU håller på med, som han säger, social ingenjörskonst.

Fru talman! Ett kort svar till Marianne Andersson. När det gäller strategin för ordförandeskapet kommer arbetet att gå i gång nu. Det är två år kvar innan vi blir ordförandeland. Det finns gott om tid. Jag hoppas att vi då alla får möjligheter att delta i det arbetet och att vi kan diskutera våra olika uppfattningar på ett fruktbärande sätt. Jag har också sett uppgifter om att det svenska jordbruket skulle vara missgynnat, framför allt i förhållande till Danmark och Finland, inte till EU i dess helhet. Det handlar om bränsleavgifter, miljöskatter m.m. som skulle ha en negativ påverkan. De frågorna får man väl hantera på vanligt sätt och diskutera. Det gör vi ju i riksdagen när frågor dyker upp, och sedan får vi se hur det står till med den saken.

Fru talman! Jag vet inte om jag kan tillgodose Marianne Anderssons önskemål. Men det förekommer naturligtvis inlagor och påpekanden från en mängd branscher i landet. Vi hade ett exempel nyss som Göran Lennmarker raljerade över. Det var taxfreehandeln. Där har vi också fått uppvaktningar som säger att detta hotar sysselsättningen, att det hotar branscher osv. Vi får in mängder med sådant. Det kan naturligtvis finnas fog för de farhågor som kommer fram den här vägen. Då får vi analysera det på ett ordentligt sätt. Men det får vi hantera den reguljära vägen. Då får vi se om de här uppgifterna stämmer eller inte.

Fru talman! Det råder inget tvivel om att Sören Lekberg hör till de mycket EU-entusiastiska. Det kunde vi höra av hans anförande. Som jag sade när jag höll mitt anförande lyfte han också fram de typiskt socialdemokratiska frågorna sysselsättning, miljö, jämställdhet och öppenhet, som ju är väldigt viktiga. Det finns en stor och bred enighet om att det är viktiga frågor. Men jag vill ställa frågan: Ser inte Sören Lekberg några risker eller några svårigheter med EU-medlemskapet och den utveckling som pågår? I dag är det, som Sören Lekberg själv säger, 13 socialdemokratiska regeringar av 15. Utvecklingen går mot en union, med en ledning och ett maktcentrum. Mycket centralstyrt. Är det en styrka eller en svaghet för demokratin? Finns det någon risk med det eller är socialdemokraterna på väg att också anamma den federala unionstanken, som i och för sig ligger i fördragets natur? Man diskuterar bl.a. mindre röststyrka för små länder. Det kommer vid nästa regeringskonferens.
Fru talman! Ja, jag är positiv till EU. Jag har varit positiv till medlemskapet. Jag har också uttalat att jag är positiv till valutaunionen. Men jag tycker samtidigt att vi har fattat ett mycket klokt beslut i riksdagen, att vi har kunnat få möjlighet att i lugn och ro diskutera den frågan och ge svenska folket en möjlighet att sätta sig in i den ordentligt. Jag ser fram emot att vi skall få tillfälle till den diskussionen. Tillhör man en organisation och är positiv till den finns det naturligtvis också väldigt mycket man kan kritisera inom den organisationen. Jag diskuterar EU från den utgångspunkten att upptäcker man problem och brister skall man kunna rätta till dem. Under den korta tid som Sverige har varit medlem tycker jag faktiskt att en del brister har kunnat rättas till. Amsterdamfördraget, som jag hoppas snart blir slutratificerat, är ett exempel på hur man har kunnat göra en förbättring jämfört med det Maastrichtfördrag som förelåg då Sverige blev medlem i unionen.
Fru talman! Valutaunionen har vi pratat om flera gånger tidigare i kväll. Valutaunionen är inte ett ekonomiskt projekt. Det är nog alla överens om. Det är ett politiskt projekt. Är det också Sören Lekbergs uppfattning att man i den diskussion som skall förekomma bland svenska folket inför en folkomröstning, eller en annan typ av ställningstagande, skall lyfta fram just utvecklingen mot en politisk union, att det är ett politiskt projekt och att valutaunionen är ett led i den utvecklingen? Det är väldigt viktigt hur man för den här diskussionen, för att man skall få en så bra uppfattning som möjligt av vad svenska folket tycker. Det är en av de frågor som jag tycker är väldigt viktiga. Den andra frågan gäller vad man kan göra åt det fusk och den korruption som finns inom EU
Fru talman! Maggi Mikaelsson använder varje gång uttrycket politiskt projekt, som om det skulle vara något fult. Alla beslut som vi fattar här i riksdagen är politiska beslut. De är politiska projekt. Samarbetet inom Europeiska unionen är ett politiskt projekt. Jag tycker att valutaunionen med en gemensam valuta kommer att bli bra. Vi bör gå med där. Men jag är glad över att vi får möjlighet att brett diskutera frågan och att vi får möjlighet att underställa svenska folket frågan, antingen i en folkomröstning eller i samband med det allmänna valet 2002. Jag hoppas att frågan kommer att lösas under denna mandatperiod. Självfallet måste vi attackera fusket. De svenska funktionärerna som arbetar inom unionen har gjort ett bra arbete. Men man skall akta sig för att bara framhålla fusket när man kritiserar det svenska medlemskapet. Vi vet att sådant förekommer i andra mellanstatliga organisationer. Vi talar inte då om ett stort problem och att vi kanske skall överväga att lämna organisationen. I stället skall vi naturligtvis åtgärda problemet. Effektivare visionära insatser och ökad öppenhet är ett bra medel för att komma en bit på vägen.

Fru talman! Jag har två frågor. Den ena frågan rör vårt förslag som vi delar med fyra andra partier i riksdagen, nämligen koldioxidavgift. Moderaterna och Socialdemokraterna motsätter sig att vi skulle försöka ändra på den tågordningen, så att det med hjälp av majoritetsförfarande går att använda miljöskatt som styrinstrument. Det går inte i dag. Ser Sören Lekberg någon möjlighet att i framtiden använda det styrmedlet i miljösammanhang? Det är viktigt. Jag kommer att tjata om detta också framöver för att försöka få en ändring till stånd. Den andra frågan rör EMU. Socialdemokraterna är splittrade. Vi får olika signaler från olika ministrar. Jag förstår att Sören Lekberg är positiv till EMU. Anser Sören Lekberg att det är viktigt att Sverige är med i EMU år 2001 när Sverige blir ordförandeland?
Fru talman! I fråga om skatter anser vi att de nationella parlamenten skall bestämma. Jag sade i mitt anförande att det kan vara klokt att göra som på mervärdesskattens område, nämligen att för att undvika osund konkurrens mellan länderna fastställa miniminivåer. Men på beskattningsområdet skall det finnas kvar ett starkt och klart nationellt beslutsfattande. Det är möjligt att miljöskatter kan vara en väg framöver. Det får vi diskutera och fundera över. Jag kan inte ge några tydligare besked än så. Den sista delen gällde visst folkomröstningen. Vi skall nu ha denna diskussion. Jag hoppas att vi kan se till att svenska folket också får en möjlighet att tränga in i denna viktiga fråga. Då får det ta den tid det tar. Jag hoppas att frågan skall kunna avgöras under innevarande mandatperiod.
Fru talman! Jag blev något positivt överraskad av Sören Lekbergs svar. Det gläder mig. Jag såg nämligen en liten öppning när det gäller miljöskatter och miljöavgifter. En socialdemokrat borde gilla resonemanget som sådant, nämligen skatter som styrmedel. Vi skulle gemensamt kunna arbeta för att det kommer till stånd i EU-sammanhang. Jag tror på att en koldioxidavgift eller koldioxidskatt skulle vara bra för miljöarbetet. Min fråga om folkomröstning var lite mer konkret än så. Jag frågade om Sören Lekberg anser att det är viktigt att Sverige är med i EMU när Sverige blir ordförandeland 2001. Sören Lekberg är inne på den linjen själv. Vi skulle kunna ha den folkomröstning vi tydligen är överens om nästa år. Då skulle vi kunna ha ett besked till år 2001.
Fru talman! Jag tyckte statsministern sade något bra i går. EMU-frågan skall inte trummas igenom av en politisk elit. Vi skall se till att svenska folket får möjlighet att diskutera ordentligt. Jag vill varna för tidtabeller. För ett och ett halvt år sedan när jag diskuterade frågan om EMU för finansutskottets räkning blev jag anklagad från moderat och folkpartihåll att vi inte kunde fatta beslut snabbt. Jag varnar för den typen av forcering. Hade vi följt det råd som Moderaterna och Folkpartiet gav oss i kammaren, hade Sverige fått ett blankt nej. Nu kan vi diskutera valutaunionen i en öppen atmosfär. När sedan frågan blir mogen för folkomröstning skall den genomföras. Jag är positiv, och jag kommer att med liv och lust gå in i diskussionen om valutaunionen. Jag hoppas naturligtvis att svenska folket så småningom kommer fram till att Sverige skall gå med.

Fru talman! Sören Lekberg säger att Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara säger nej. Jag kan inte hålla med om det för Vänsterpartiets del. Miljöpartiet får svara för sig självt. Vi deltar i denna debatt, och vi deltar i EU-nämndens debatter. Vi deltar i debatter i parlamentet och söker konstruktiva lösningar. Jag tycker att vi stöder konstruktiva förslag som ökar rättvisa, konsumentskydd och sysselsättning - om förslagen är demokratiskt riktiga. Detta är ett resultat av att vi faktiskt accepterar resultatet i folkomröstningen. Det hindrar inte att vi i grunden anser att EU är ett projekt som inte tillgodoser demokratiska krav.
Fru talman! Jag förnekar naturligtvis inte Vänsterpartiet rätten att ha en uppfattning. Jag har, liksom andra, pekat på det svåra dilemma som Vänsterpartiet har, nämligen att först ha tyckt att det är bra med folkomröstning. Vi i riksdagen bestämde med stor majoritet 1994 att vi dels skulle ansöka om medlemskap, dels förändra vår grundlag så att Sverige kunde bli medlem i EU. Men vi sade då att beslutet skulle underställas svenska folket, och vi i riksdagen skulle lojalt följa utslaget i folkomröstningen. Det gjorde vi. Då har svenska folket fällt avgörandet. Då får man anpassa sig till det. Det är möjligt att det är taktiskt klokt av Vänsterpartiet att driva denna linje, men jag tycker att den blir besvärande då systerpartierna på andra håll i Europa driver en annan linje. Det är vad jag har pekat på.
Fru talman! Svenska folket röstade i folkomröstningen ja till Maastrichtfördraget. Sedan dess har Amsterdamfördraget kommit. Det innebär en hel del annat också. Oavsett vilket skulle det vara intressant att höra om Sören Lekberg anser att de demokratiska kraven är tillfredsställda inom Europeiska unionen. Ser inte Socialdemokraterna demokratifrågorna inom unionen som ett problem? Hur skall vi inom systemet kunna driva EU mot demokrati?
Fru talman! Willy Söderdahl avslöjar lite grann av Vänsterpartiets dubbla ståndpunkter här. Man säger att man följer folkomröstningsresultatet, men att det har kommit ett nytt fördrag efter det. När Sverige gick in som medlem gällde Maastrichtfördraget, och nu har Amsterdamfördraget kommit. Då menar man att det finns skäl för att ompröva och kunna vara för ett utträde. Men Amsterdamfördraget är ju en betydande förbättring av Maastrichtfördraget. Vi har fått med sysselsättningskapitlet, jämställdheten, konsumentpolitiken, öppenheten och också lyft fram demokratin. Därför blir jag förvånad. Det verkar bara som om man försöker hitta nödargument för sin linje. Jag kan inte komma ifrån att det måste vara besvärligt för vänsterpartisterna att i EU-parlamentet behöva umgås med ultranationalister och andra i sin kamp för utträde.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark sade för en stund sedan att han naturligtvis vill se ett annat sätt för EU-byråkratin att handskas med andras pengar, med våra skattepengar, men att han tror att han kan få fram en ny kultur. Den kommer att växa fram, säger han. Jag måste säga att jag är mycket mer pessimistisk, och mitt anförande kanske visar att jag också har större realism. Revisionsanmärkningar har inte varit en nyhet, utan har förekommit regelbundet. Det har varit som när vinter efterföljs av vår. Kommissionen har också alltid sagt på samma sätt: Vi skall bättra oss, vi skall göra en ordentlig granskning och vi skall införa ett saneringsprogram. Men parlamentet och andra skall inte kritisera oss. Låt oss lyssna till en i Europapolitik mycket erfaren person, britten William Rees-Mogg. Hans kritik i The Times faller i första hand helt på Labour i EU parlamentet. Efter de mest hårresande manövrer, säger han, har en Labour/socialist-majoritet röstat för korruption mot prickning och ansvar. Premiärminister Tony Blair men också förbundskansler Gerhard Schröder - och jag lägger till Göran Persson - har sett till att EU-parlamentarikerna lät sig nöjas med ännu ett försök till "självsanering"! William Rees-Mogg, som har varit med förut, konstaterar i fortsättningen i artikeln "att eftergiften att tillsätta 'vice män' för att granska inkompetens och bedrägerier är återkommande. På min tid - på 80 talet - var jag också en 'vis man'. Jag vet att vise män inte ska se och inte höra. De är till för att bli lurade och skulle vi, 'vice män', nå så långt att vi börjar se, förstå och opponera oss, då stuvas vi undan som trädgårdsmöbler för vinterförvaring." En del kanske tycker att Rees-Mogg uttrycker sig drastiskt, men kan man vara för drastisk när det gäller att illustrera EU-parlamentets impotens att utkräva ansvar? Den spanske kommissionären Marins problem var redovisningsbrister. Hans programansvariga har inte verifikationer på belopp som sammanlagt uppgår till Den f.d. franska statsministern Edith Cresson har ur moralisk synpunkt ett värre syndaregister. Hon har indirekt försett kavaljerer - enligt det språkbruk som finns i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga - med lyxiga löner utan arbete. Den belgiska polisen utreder hanteringen av programmet Leonardo, där omsättningen är 1 miljard. Orsaken är att den Cresson närstående konsultfirman misstänks för kvalificerad ekonomisk brottslighet, skattefusk, obetalda socialavgifter, dubbelfaktureringar och gynnande av närstående. Förvaltningen har varit urusel. Detta har man vetat länge. Först nu är konsulten inte längre önskvärd. Han får gå, och Cresson har fått en syndabock. Oansvarighet har satts i system. Inte enbart socialdemokrater har avstått från att säga "nu får det vara nog!". Konservativa ledamöter från Medelhavsländerna har gjort sammaledes. Det är måhända mindre märkligt. Korruption har under de senaste decennierna brett ut sig. Skandaler i Frankrike, Italien, Belgien och Spanien har varit spektakulära, och risken att de är smittsamma är stor. Det ekonomiska svinnet beräknas till 10 % av budgeten - pengar som inte har använts för avsett syfte. För Sveriges del innebär det ca 2,3 miljarder förlorade avgiftspengar. De stora länderna tycks alltid kunna ställa upp med en parlamentsmajoritet som inte vill sanera EU:s svindlande affärer. Vad kan vi svenskar då kräva, och vad kräver jag? Jo, det är att svinnet på i dag 10 % av avgiften till EU inte betalas förrän den finansiella kontrollen är effektiv. Sverige kan göra som en hyresgäst som råkar ut för en hyresvärd som vansköter fastigheten han bor i. 2,3 miljarder per år är stora pengar. De skulle räcka till att återställa änkepensionerna, att användas för en mer genomtänkt försvarsbudget eller att underlätta en del av alla de nödvändiga skattesänkningar som behövs. Att inte markera att något måste göras innebär att vi tyst accepterar korruptionen av EU kaliber. Så är det väl ändå inte? Därför måste 10 % av EU-avgiften innehållas! Pengar ger makt - tydligen mer makt än röster. De oarter jag nu beskrivit har "släktingar". Euron sattes i sjön första dagen i år. Varnande röster har höjts. Kritikerna har envetet påpekat att en monetär union inte kan fungera utan en politisk, en federal stat. Ett sådant resonemang har avvisats av det politiska etablissemanget. Nej, EMU kräver verkligen inte en politisk union, har det hetat fram till årsskiftet. Och sedan då? Just så! 1998 års katekes har ersatts av en ny och lika övertygad övertygelse nyåret 1999. Joschka Fischer, den tyske utrikesministern, har uttryckt vändningen mest pregnant, fast Schröder, Lafontaine m.fl. har sagt detsamma. I ett lidelsefullt tal sade Fischer att EU skulle få en "institutionell hjärtinfarkt" om vi inte snabbt anammade politisk integration. Euron har enligt honom i ett tag svept bort våra politiska institutioner. "Politisk union måste bli vår framtida ledstjärna", sade Fischer. Feltänkt i går är ledstjärna i dag. Vad som sades i går gäller inte i dag. Omsvängningen presenteras utan motiveringar. Det är bristande respekt för medborgarna. Det är omoral. Den andra observationen har släktdrag med den nu berörda. Eurofobin var stor den första januariveckan. Euron var en succé. Naturligtvis kan man inte säga något om euron var lyckad eller inte efter tre dagar. Om projektet är till fördel kan man kanske avläsa om fem sex år, och kanske inte då heller. Vilka faktorer som skapar nationers rike eller fattigdom är ett komplex av sociala, kulturella, ekonomiska, tekniska och geografiska förhållanden. Har det flöde av trosvisshet som vi matats med de senaste veckorna sin rot i okunnighet eller propaganda? Jag fruktar att det är propaganda. Tillväxt och ekonomi måste bli bättre i EU och Sverige. Men nationers rike och fattigdom beror inte enbart på makro eller mikroekonomi. Det behövs också tilltro - se boken Trust av Fukuyama. Finns inte tilltro, detta samhälleliga kitt, eroderas vårt sociala kapital, som alltfler historiker, sociologer och ekonomer uppfattar som nödvändigt för att skapa välstånd. Finansiell och intellektuell korruption skadar det sociala kapitalet mer än vad vi tror. Att då föra samman EU-stater med vitt skild syn vad gäller politiskt beslutsfattande, politiskt ansvar, kontroll och självkontroll av offentliga medel kommer att skada det sociala kapitalet på ett för tillväxt och välstånd allvarligt sätt, och dessutom skapas svårtyglade spänningar. Ett federalt EU hotar att bli en allvarlig återvändsgränd. Min avvaktande negativa hållning till EMU och federation är orubbad.

Fru talman! Margit Gennser sade att jag var optimist - kanske alltför optimistisk. Hon betecknade sig själv som mer pessimistisk. Det framgick också av anförandet att Margit Gennser har en ganska pessimistisk syn. Den är välgrundad, och hon har många bra argument. Jag är naturligtvis lika förtvivlad som Margit Gennser över korruptionen. Men precis som Sören Lekberg sade tidigare finns korruption lite överallt i vårt samhälle. Om vi är med i ett sammanhang och upptäcker korruption betyder det inte att vi lämnar organisationen. Tvärtom försöker vi att lösa problemet. Jag är lite mer optimistisk än pessimistisk när det gäller den delen. Jag tror ändå på möjligheten att förändra. När det sedan gäller euron sade Margit Gennser att man inte kan säga att projektet är lyckat efter bara några dagar. Det kan man naturligtvis inte. Vi kan kanske inte göra det efter ett, två eller tre år heller. Vi får se hur det ser ut om fem, tio år. Det är det perspektivet man måste se det i, menar jag. Där är jag tydligen också mer optimistisk än Margit Gennser.
Fru talman! Jag tycker att man ofta kan använda det som har hänt för att stämma av vad som är realistiskt när man skall se in i framtiden. Här har vi olika meningar. Det finns ingen sanning. Här måste folk bedöma vem som verkar mest eller minst verklighetsförankrad. Jag måste säga att den historia som EU-länderna har visat och den tilltagande korruption vi har sett även i de enskilda länderna är mycket, mycket allvarlig.
Fru talman! Korruption i alla sammanhang är mycket, mycket allvarligt. Oavsett om det sker i Motala, i Gävle eller i Bryssel är korruption otroligt allvarligt. Men det betyder inte att man lutar sig tillbaka i länstolen och säger att det inte går att göra någonting åt det - varken i Motala, Gävle, Bryssel eller var det nu är någonstans. Det är när det gäller den attityden som Margit Gennser och jag skiljer oss åt. Jag menar att vi borde kunna sätta dagordningen och höja rösten. Det som har skett de senaste dagarna mellan Santer och Persson är också en sorts reningsprocess, som jag tror att många, inklusive jag själv, har observerat och också gläder sig åt.
Fru talman! Jag hade inte tid att ta upp hela William Rees-Moggs resonemang, men han sade att man inte heller kan bortse från partipiskan. Liberalerna har väl varit de som har varit mest tydliga i detta sammanhang. Jag skall kanske också säga någonting om mitt förslag. Jag har konstaterat att det politiska systemet, som det nu ser ut på Europanivå, inte fungerar. Skall man klara av det måste man låta pengarna och inte rösterna tala. En hel del parlamentsledamöter saknar tydligen den där känslan i ryggraden av att man ibland inte skall kröka rygg - inte ens en gång för sin partiledare. Detta gällde inte bara svenska politiker - det gällde en del av dessa - utan framför allt den stora engelska och tyska gruppen. Detta är allvarligt. Jag påpekar att det är allvarligt, för korruption är ett dödligt gift för samhällsmoralen.

Fru talman! Den 1 januari år 2001 övertar Sverige ordförandeskapet i den europeiska unionen. Vi kommer att efterträda Frankrike. Men redan om drygt ett år - nästa sommar - ingår Sverige i den s.k. trojkan, som har nämnts förut i kammaren i kväll. Det är en trojka som har att representera den europeiska unionen inom ramen för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken - det s.k. GUSP. Detta är ett otroligt viktigt arbete och en del av det stora fredsprojekt som den europeiska unionen utgör. Vi såg när konflikten i det forna Jugoslavien började hur det fanns stora farhågor för att den skulle spridas in i Europas hjärta i form av en traditionell och nedärvd fiendskap mellan Frankrike och Tyskland och deras respektive allierade i de olika dåvarande delarna av Jugoslavien. Detta kunde man hejda. Ordförandeskapet i EU har också en praktisk sida som regleras i fördraget om den europeiska unionen och de fördrag som bildar de tre europeiska gemenskaperna. Ordförandelandet kallar till, förbereder och leder alla ministerrådets möten och svarar för alla förberedande möten, alla arbetsgrupper och alla tusentals sammanträden som skall ske under denna period. Man fungerar också som ordförande vid Corepermötena och för unionens talan i de stora internationella organisationerna och har alltså ett mycket stort utrikespolitiskt ansvar för Europa. Den politiska sidan av ordförandeskapet är lika viktig. Det viktiga här är att ett ordförandeland som är engagerat och som förbereder sitt ordförandeskap ordentligt också får ett mycket stort politiskt inflytande i Europa, oavsett den statens storlek. EU är ju en ekonomisk och politisk stormakt på det globala planet. Vi har en granne som förbereder sitt ordförandeskap mycket ordentligt, som förberedde sitt medlemskap synnerligen ordentligt och som förbereder sitt deltagande i strukturfonder, regionalpolitik och europeisk forskningspolitik på ett föredömligt sätt. Det sätt som Finland har drivit den nordliga dimensionen på är föredömligt. Det finns faktiskt kommissionsrapporter framme redan. Frågan är inne i systemet och lagom mogen för behandling när Finland tar över som ordförandeland. Det är sorgligt att behöva konstatera att vi i Sverige faktiskt redan har halkat på efterkälken när det gäller detta. Göran Persson sade för ett tag sedan att vi börjar lära oss hur vi skall hantera frågor i Europa. Det är synd. Efter fyra år skulle vi kanske ha lärt oss mera. Det är inte god tid när det gäller att sjösätta hela detta system. Det är tusentals människor som skall utbildas och veta hur man driver de olika arbetsgrupperna. Långvarig planering skall göras. De människor som nu i dagarna har påbörjat utbildning av svenska tjänstemän förtvivlar över om vi skall hinna fram till snöret. Ett ordförandeland som har ett så stort politiskt inflytande över hela den europeiska nivån som Sverige kommer att ha borde ha en stor allmän inrikespolitisk diskussion om vad man vill med detta ordförandeskap. Vad vill vi? Skall vi bara sitta och administrera och tvingas till samma nesliga slutsats som nuvarande ordförandeland, dvs. att vi ville men att vi inte kunde och att det inte blev något av det, och skall budgetbesluten skjutas framåt? Eller skall vi försöka att greppa situationen på ett ansvarsfullt sätt? Centerpartiet har i en motion föreslagit en öppen debatt i Sverige, där folkrörelserna engageras, också för att vi skall få en större förståelse för den europeiska politiken. Det bara skjuts på framtiden. En annan mycket allvarlig sak i detta sammanhang tycker jag är det sätt som vi har hanterat medlemskapets möjligheter inom Sverige på. Vi kan konstatera att vi inte har lyckats använda de medel som har ställts till vårt förfogande vad gäller regionalpolitiken. Det är en tafflig organisation. Det har påpekats av Riksrevisionsverket att det ofantliga spindelnät som byggts upp inte klarar av att effektuera de möjligheter som finns i nuvarande regionalpolitik och göra något av de strukturfondsmedel som faktiskt är framförhandlade för svensk räkning. Det är likadant på den gemensamma jordbrukspolitikens område. Vi är i stort behov av de ekonomiska medlen. Vi har ju genomgått en kris i det här landet. Vi har sparat och sparat. Därför tycker jag att det är otroligt att vi inte har lagt mera krut på att plocka hem de pengar som faktiskt är framförhandlade för vår räkning. Det tredje området där vi har misslyckats gäller faktiskt teknisk utveckling, forskningspolitik och de stora europeiska ramprogrammen för forskning. Jag har besökt tre universitet och två högskolor den senaste månaden. Ingen har egentligen kommit i gång med att använda dessa stora europeiska forskningsprogram. Vi måste alltså förbereda ordförandeskapet och använda medlemskapet både inom landet och på den europeiska nivån. Då krävs det ett nytt ledarskap i de här frågorna. Ett annat stort område som vi inte tar tillräckligt allvarligt gäller den stora budgetförhandling som nu pågår med EU:s nya långtidsbudget. Frågorna studsar förbi, och det finns inte någon ordentlig diskussion. Vad vill egentligen regeringen när det gäller strukturfonderna och regionalpolitiken? Är det sant, som det sägs i korridorerna i Bryssel, att den socialdemokratiska regeringen säljer ut de områden i södra och mellersta Sverige som i dagens läge har regionalpolitiskt stöd från strukturfonderna och bara satsar på Norrland och Norrlandskusten? Är det sant att man inte vill ha en avtrappningsperiod för 5b-området på fyra år, som alla andra begär i förhandlingarna, utan på två år när det gäller den svenska delen? För dessa områden rör det sig ju om hundratals miljoner som man tappar. Det är alltså ytterligare ett område där vi inte har en ansvarsfull ledning i Europapolitiken. Det är synd, eftersom EU är ett storskaligt politiskt projekt som kan göra stor nytta för Europa, världen och faktiskt också Sverige och många av de svenska regionerna. Ett nytt ledarskap, en strategi för hur vi skall använda ordförandeskapet, en genomgång av vad vi har sjabblat till under de här åren och hur vi kan förbättra det samt en offensiv förhandlingstaktik när det gäller att tillvarata möjligheterna i nästa långtidsbudget vore en nåd att stilla bedja om. Tack!
Fru talman! Jag blev lite förvånad över den ton som Lena Ek hade i sitt anförande. Den kan väl ursäktas med att hon är ny i riksdagen och inte har följt hur riksdagen har hanterat EU-frågorna tidigare. Ordförandeskapet förbereds. De motioner som finns skall behandlas i utrikesutskottet under våren. Sedan skall de debatteras, och man skall ta ställning till dem här i kammaren. Så detta får vi snart anledning att återkomma till. Lena Ek säger att Sverige är dåligt förberett, att det är mycket folk som skall engageras osv. Samtidigt läser man i tidningen att Sverige får kritik för att vi har för mycket folk på representation i Bryssel. Vi har t.o.m. mer folk än vad Finland har. Med vetskap om hur vi svenskar fungerar tror jag att vi kommer att förbereda oss mer än väl inför vårt ordförandeskap, så det tror jag kommer att fungera. Slutligen vill jag ta upp Agenda 2000. Det är viktigt, eftersom det är de frågor som vi nu har att behandla. Det gäller reformering av jordbrukspolitiken, strukturfonderna osv. Inom riksdagen för vi en intensiv diskussion om detta. Jag måste få säga det här, fru talman. Jag avstår från mina andra repliker, men jag tycker att det är viktigt att få framföra detta. Vi har i EU-nämnden bildat en särskild beredningsgrupp som följer regeringens förhandlingsarbete. Vi kommer också att inom ramen för EU-nämnden ha en offentlig utfrågning den 12 februari. Då skall vi punkt för punkt gå igenom vad dessa förhandlingar handlar om. Det är ett sätt för oss att föra ut dessa diskussioner brett och att offentliggöra dem.
Fru talman! Det är jättebra med den här offentliga utfrågningen. Det är t.o.m. ett mycket bra initiativ. Problemet är bara att förhandlingsarbetet redan har drivits länge. Positionerna är därmed i stort sett satta. Sedan gäller det hur vi förbereder dem som skall leda ordförandeskapsarbetet. Jag instämmer i att vi har haft mycket folk i Bryssel. Men det handlar ju inte om hur många de är. Det handlar ju om vad de gör i Bryssel. Dessutom skall en stor del av förberedelsearbetet göras av det folk som vi har på hemmaplan i våra departement. Den stora utbildningsinsats som nu trevande är på väg att komma i gång ligger de facto ett år senare än den stora utbildningsinsats som Finland drog i gång. Jag tycker att det är synd.

Fru talman! "Var jag riktigt arbetsam och flitig skulle det nog gå framåt". Och arbetsam och flitig var 1875, endast 25 år gammal. Hon är ett lysande exempel på en driftig och initiativrik entreprenör. Att internationella kontakter var viktiga och att de skulle leda utvecklingen framåt för Wilhelminas företag förstod hon tidigt, och hon förkovrade sig i språk och reste utomlands för att få nya idéer och knyta kontakter. Ytterst handlar det om konkurrenskraft, och redan Wilhelmina förstod att det behövdes för att hennes hotellverksamhet skulle nå framgång. Detsamma gäller naturligtvis också i dag, både för företag och länder. Dagens samhälle är internationellt. Vi reser. Vi följer världshändelserna både via televisionen och Internet, och våra företag blir mer och mer beroende av den internationella marknaden. Tyvärr riskerar våra svenska företags konkurrenskraft att försvagas, framför allt de små och medelstoras. För mindre än en månad sedan gick 11 av de 15 unionsmedlemmarna vidare med den monetära unionen. Göran Persson sade i gårdagens partiledardebatt att vi får vara med om vi vill. Vi får inte bara vara med; vi bör vara med, eftersom vi redan när vi skrev under Maastrichtfördraget antog den utvecklingen av samarbetet. Men den svenska socialdemokratin och regeringen har som så ofta tidigare valt linjen att man skall vänta och se. Vårt land skall i stället för att få ett ord med i laget när viktiga beslut om vår framtid fattas åter stå vid sidan av. Vi är beroende av besluten även om vi inte är med i valutasamarbetet. Åter står vi alltså utanför och detta i ett läge då världsekonomin verkligen svajar. Under de senaste veckorna, när Brasiliens ekonomiska problem har satt hela världen i gungning, har euron trots allt stått stark. Och den argentinske presidenten Menem har lagt fram ett förslag om en gemensam valuta för Mercosur som är Sydamerikas motsvarighet till Europaunionen, om än i enklare form. Att man skall vänta och se har hittills varit regeringens inställning till hela samarbetet. Sverige är inte med i det konstruktiva och mycket viktiga arbete som behövs för utvecklingen av den europeiska unionen. EU kommer i framtiden säkerligen att handla mycket mera om politik än om ekonomi, och då måste vi redan nu finnas med och påverka i en riktning som leder unionen och vårt land framåt med utvecklingsmöjligheter för både medborgare och företag. I gårdagens debatt sade statsministern att Sverige skall vara mer aktivt i EU-samarbetet nästa år och att EMU-diskussioner skall genomföras. Det är gott så. Låt oss hoppas att så också blir fallet och att det inte stannar vid tomma löften. Regeringens samarbetspartner har ju som bekant inte samma inställning till unionssamarbetet utan strider för att vi skall lämna unionen. Norrland. Det är ett Norrland som i dag blöder och där utflyttningen är stor. Vår basindustri, med storföretag som bl.a. Sandvik, Ovako och Korsnäs, spelar en stor och viktig roll för regionen. Sandvik, som har merparten av sin försäljning utanför Sverige, kan mycket väl bli nästa företag som ingår i en fusion eller köps upp av ett konkurrerande företag i utlandet, så att det blir flytt av huvudkontor och andra essentiella delar. Vad händer då med vår region? För Sandvik gäller precis som för övriga svenska företag att likvärdiga konkurrensvillkor i förhållande till de europeiska konkurrenterna är livsavgörande. Euron innebär också att priserna kan sänkas på många områden, vilket kanske inte blir fallet i Sverige om vi står utanför. En gemensam valuta ökar möjligheterna till prisjämförelser, och då kan priserna pressas. Björn Andersson på tapettillverkaren Duro i Gävle säger: Vi har inga planer på att sänka priserna på hemmamarknaden just nu, men på våra exportmarknader hänger vi med i de pristrender som gäller. Högre priser för oss svenskar med andra ord. För att ytterligare utveckla den inre marknaden med fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital och därmed skapa bättre möjligheter för företagsamheten, behövs en gemensam valuta. För våra svenska företag gäller att de får samma konkurrensmöjligheter som sina övriga kolleger i Europa, annars kan det på sikt hota jobben inte bara i Storvik med omnejd utan i hela landet. Det behövs bättre konkurrensmöjligheter för företagen för att klara jobben och för välfärden. I dag finns inte Wilhelminas järnvägsrestaurang kvar, men några kvinnor med samma engagemang som Wilhelmina försöker blåsa nytt liv i stationsbyggnaden. De har samma intentioner som Wilhelmina, nämligen att möta konkurrensen med kunskap och kompetens. Företaget som de kommer att driva kommer i första hand att inrikta sig på hemmamarknaden, men berörs ändå av valutaunionen. De kommer inte som de stora företagen, t.ex. Sandvik, att i samma utsträckning kunna offerera och utföra kontobetalningar i euro, vilket kan bli viktigt eftersom delar av företagsidén handlar om turism. Som alla företag måste de naturligtvis anpassa sig efter kundernas krav. Och turistströmmen från länderna inom unionen är betydligt större än från t.ex. USA. Euron är redan en världsvaluta precis som USA:s dollar. Fru talman! Att vänta och se är allvarligt inte minst för våra små och medelstora företag. Det är allvarligt för jobben och därmed för den fortsatta välfärden i Sverige. Mycket talar för att det i dag är i småföretagen som de nya arbetstillfällena kommer att skapas, och de måste ges samma konkurrensmöjligheter som sina konkurrenter i övriga EU-länder, som redan före EMU-starten hade bättre förutsättningar jämfört med de svenska. Regeringen måste snarast se till att vi ansluter oss till EMU, som därmed kommer att ge oss en starkare ställning som ordförandeland år 2001. I ett Sverige där företagsamheten bland exempelvis kvinnor är mycket lägre än i övriga unionsländer är det inte minst viktigt, för att också öka jämställdheten, att se till att konkurrensmöjligheterna för våra företag ökar och inte minskar.

Fru talman! Jag skall ägna mina åtta minuter åt att prata på temat Det livslånga lärandet. Först vill jag slå fast några saker som jag tror att vi är ganska överens om i riksdagen. Det råder nästan politisk enighet om detta. Det första är att det finns ett vetenskapligt positivt säkerställt samband mellan en generellt hög och jämn utbildningsnivå och välfärden i ett land. Jag menar då inte enbart den materiella välfärden, utan välfärd i en betydligt vidare mening, dvs. kopplad till begrepp som livskalitet och demokrati. Sådant som har diskuterats här i kammaren i dag. En generellt jämn och hög utbildningsnivå i ett land utjämnar också, enligt mitt sätt att se, inkomstskillnader och påverkar sysselsättningen på ett bra sätt. Det skapar också en bättre beredskap för att klara av de ständiga förändringar och krav på omställning som präglar ett modernt samhälle. Jag menar också att det inte råder några motsättningar mellan satsningar på att höja den generella utbildningsnivån för de många och satsningar på högre utbildning och spetskompetens. Tvärtom är de i många avseenden varandras förutsättningar. Om vi skall lyckas med våra ambitioner inom det utbildningspolitiska området är det viktigt att vi ser till att alla får tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Det får bli en ständigt pågående process, genom hela livet, dvs. det som vi kallar för det livslånga återkommande lärandet. Människor skall under sitt liv och sitt lärande få positiv förstärkning så att man hela tiden känner lusten och nyfikenheten att lära mer. Det måste finnas ekonomiska och praktiska förutsättningar för individen att gå igenom olika typer av utbildningar. När börjar då det livslånga lärande som har blivit ett begrepp? Det börjar i formell mening när barnet börjar förskolan. Därför har vi fått en läroplan för förskolan som lyfter fram det pedagogiska innehållet. Men vi har också hinder. Några av dem vill jag ta upp här i dag. Ett av dem är att det är så uppenbart att barnen till arbetslösa och föräldralediga föräldrar utestängs från förskolan i cirka hälften av landets kommuner. Totalt rör det sig, enligt Statistiska centralbyrån, om 40 000 barn. De flesta av de barnen är barn till arbetslösa. Vilka grupper är det då som drabbas av arbetslöshet? I första hand är det invandrare och flyktingar. Där är arbetslösheten extremt hög. Det är också kortutbildade med mycket liten studietradition och det är ungdomar. Man kan med fog anta att de här barnen i sin kognitiva, sociala och emotionella utveckling verkligen har behov av det stöd som förskolan kan ge, inte minst för att kunna utveckla ett väl fungerande och nyanserat språk. Ett språk som inte är torftigt. Det som både Beatrice Ask och jag oroar oss för. Man bör också beakta att många av flyktingbarnen och deras föräldrar har traumatiska upplevelser bakom sig. Det kan vara krig, flykt och väntan på uppehållstillstånd. I det här fallet är det inte barnets behov av stöd och stimulans som avgör om barnet skall få börja förskolan eller inte, utan det är i många kommuner kopplat till föräldrarnas arbete eller studier. Det här är på något sätt en feltanke, tycker jag. Vi har goda intentioner med förskolan. Vi vill väldigt mycket, och samtidigt låter vi ett sådant här hinder finnas kvar. Hur mycket skulle det här kosta? Har vi råd med det? Jag menar att vi alltid har råd att se till våra barns bästa. Jag har skickat en fråga till riksdagens utredningstjänst och bett dem räkna på vad den totala kostnaden för samhället skulle bli om alla som vill ha barnomsorg skulle få det, och det inte enbart skulle vara förbehållet dem som har förvärvsarbete eller studerar. Man hamnar någonstans mellan 270 miljoner och 500 miljoner kronor per år, beroende på hur man räknar på effekterna. 1996 och 1999 minskade de med 10 % - och eftersom barnafödandet just nu är extremt lågt, innebär alla barns rätt till en förskoleplats i nuläget inte nödvändigtvis att vi behöver bygga ut den kommunala barnomsorgen. Däremot kan befintlig personal inom barnomsorgen få behålla sina jobb. Om barnomsorgen skulle bli tillgänglig även för arbetslösa och föräldralediga föräldrar kan också arbetsmarknadens funktionssätt påverkas positivt med följd att samhällsekonomin också kan förbättras. Jag skulle vilja säga en sak om föräldraledigheten. Detta får väldigt konstiga konsekvenser. Det är tråkigt att behöva säga det, men så är det. Jag känner i min hemkommun till en liten pojke som heter Anton. Antons pappa och mamma har separerat och har gemensam vårdnad om honom. Det innebär att Anton ena veckan är hos mamman och andra veckan hos pappan. Detta har fungerat alldeles utmärkt för den här familjen, men nu har Antons mamma fött ett litet syskon. Nu får Anton vara i sin förskolegrupp bara varannan vecka, och det är inte bra vare sig för Anton eller för hans mamma. Regeringen hade som vallöfte att man skulle införa maxtaxa inom barnomsorgen. Jag ser egentligen mycket positivt på det. Jag diskuterar nu detta med utbildningspolitikerns ögon. Jag tycker att detta är ett första steg mot en avgiftsfri förskola. Att förskolan skall vara avgiftsfri borde vara en logisk följd av synen på förskolan som en del i det livslånga kontinuerliga lärandet. Vi tycker ju att all annan utbildning skall vara avgiftsfri. En betydelsefull förutsättning för det livslånga lärandet är att man känner att bildning och nyfikenhet är något i sig självt, att kunskap är ett medel för att frigöra sig från det strukturella förtrycket, för att se samhället som helhet och sin egen skaparkraft. Utbildning är en väg till mognad och frigörelse från invanda föreställningar. Men tyvärr förbyts den naturliga lusten att lära under skolgången för många elever i olust. Detta är väldokumenterat i många utvärderingar. Skolarbetet upplevs som tråkigt, stressigt och passiviserande. Eleverna upplever sig som otilläckliga och får ideligen bevis på sina misslyckanden. De upplever skolarbetet varken som meningsfullt, stimulerande eller framgångsrikt. Det är min fasta övertygelse att en av de absolut största bovarna i detta sammanhang är de graderade betygen. De styr skolarbetet mer än något annat och lägger en död hand över det mesta av utvecklingsförsök. Det behövs inga graderade betyg för att kontrollera att elever behärskar innehållet i de delar som utgör förutsättningar för vidare studier. Inte heller behövs graderade betyg för kommande urval. Om vi slopade betygen skulle eleverna kunna rikta in sina studieansträngningar på långsiktiga mål i stället för på nästa prov. De skulle kunna göra kunskaperna mer varaktiga och användbara, och eleverna skulle få studera i den takt som de klarar och få den tanketid som de behöver för att uppleva framgång i studierna. De svaga skulle slippa att stämplas som misslyckade i ideliga prestationsjämförelser. Grunden för ett livslångt lärande är lusten och nyfikenheten att lära.

Fru talman! Jag håller med om mycket i vad gäller lusten att lära, men det är inte framför allt stressen som är problemet, om man skall tro utbildningsinspektörerna, utan bristen på pedagogiskt genomtänkt arbete och en dialog med eleverna. De pekar på att arbetsmetoderna ofta är passiviserande därför att det brister i professionalitet. Man måste göra något åt det, inte skylla på betygen.
Fru talman! Jag skyller inte allting på betygen, men jag säger att betygen är en sak som vi skulle kunna befria skolan från. Betygen har - det vet vi av de utvärderingar som har gjorts - en väldigt styrande effekt. De stimulerar ett mekaniskt och ganska ytligt sätt att se på kunskap. Men naturligtvis behövs det också andra saker: samtal med eleverna, etik, en värdegrund och moral i skolan. Jag blev förtvivlad när jag häromdagen läste en artikel i Dagens Nyheter där en gymnasielärare på ett NV-program förklarade varför han inte orkade längre som lärare. Han tog upp skolket, att eleverna gick och spelade bowling i stället. Sådant får absolut inte ske. Det måste finnas ett samtal mellan lärare och elever, och eleverna måste se sin egen roll. Frihet är inte från något utan till något. Man måste ta ansvar inte bara för sin egen utbildning utan också för sina kamrater i gruppen och i sitt förhållande till läraren. Det är så vi bygger tillit.
Fru talman! Att elever spelar bowling i stället för att gå på lektionerna beror ofta på bristande pedagogiskt ledarskap från rektors sida - schemaläggningen är sådan att den inbjuder till skolk och annat otyg. Jag håller med om att det är ett problem. Men jag har en annan seriös invändning, som har att göra med läs och skrivprocessen. Jag håller med Britt-Marie Danestig om att det är ett bekymmer att arbetslösas barn inte får gå i förskolan. Men när det gäller språkutvecklingen vill jag säga att jag häromdagen lyssnade på en föreläsning i Kunskapslyftskommittén. Där hävdade Mats Myhrman att problemen egentligen inte berör de mindre barnen. Med dem når vi ganska långt, och det går ganska bra. Problemet är högstadiet och inte minst gymnasiet. De som har invandrarbakgrund och de som kommer från icke utbildningserfarna hem stagnerar i sin språkutveckling. Jag tycker att man måste fundera över och analysera det mycket noga.
Fru talman! Jag kan bara referera till det som Storstadskommittén framhåller i sitt betänkande Att växa bland betong och kojor, där man tar upp att betydligt färre barn i de utsatta stadsdelarna kommer i åtnjutande av barnomsorg jämfört med andra barn i storstäder och i landet i övrigt. Man framhåller att barn som har gått i förskola har mindre behov av undervisning i svenska som andraspråk när de börjar i grundskolan. Det är ett klart samband som man ser, och man tolkar det så att förskolan tränar dem språkligt samt att skolan har möjlighet att förbereda barnet för skolans krav och villkor. Jag tycker att detta är ett mycket viktigt förhållande. Det är då fullständigt barockt att utestänga just de barn som kanske rentav har det största behovet av förskola.
Fru talman! Jag delar i stor utsträckning Britt Marie Danestigs inställning till förskolans roll som det första steget i ett livslångt lärande. Jag ser också en mycket tydlig koppling till vårt förslag om maxtaxa på dagis. Jag är glad över att Britt-Marie Danestig så tydligt markerade sitt intresse för att koppla ihop de här frågorna och för att ge ett klarare stöd än vi tyckte oss ha när frågan var aktuell i diskussionen i höstas. Jag ser fram emot att den här frågan kan lösas i gott samförstånd.
Fru talman! Jag tycker att detta låter förhoppningsfullt. Det skulle vara utmärkt om vi kunde ta upp detta i samband med samtal om maxtaxan. Hela den här problematiken hör ihop. Jag har fått hjälp med att göra beräkningarna av kostnaderna.

Fru talman! Jag delar Britt-Marie Danestigs uppfattning att det bör vara en rättighet för alla barn att gå i en pedagogiskt inriktad och levande förskola, oavsett om det gäller barn till arbetslösa eller inte. Däremot delar jag inte Britt-Marie Danestigs uppfattning att graderade betyg behöver vara av ondo, i varje fall inte i de högre klasserna i grundskolan. Jag menar, fru talman, att Britt-Marie Danestig glömmer bort att vi förr eller senare alltid här i livet kommer i en situation där vi tvingas få reda på att det vi kan räcker så och så långt men inte längre. Det är att visa en hederlighet mot ungdomar som skall gå vidare att de får en tydlig och rak uppfattning om var de står i ett ämne, vad de har för chanser att förbättra sig om de vill gå vidare på en viss bana och en viss utbildning. Jag menar att det är att lura elever att slussa dem vidare till saker och ting som de inte klarar, utan att de får en rak information om detta.
Fru talman! Jag menar definitivt inte att skolan skall vara kravlös och att eleverna inte skall få en bra återkoppling i sitt lärande. Men i det livslånga lärandets perspektiv och det som vi säger oss vilja åstadkomma med utbildningen vet vi faktiskt att de graderade betygsskalorna skapar väldigt mycket stress. De leder till dåligt självförtroende hos många elever och inverkar negativt på nyfikenheten och lusten att lära, som det är så viktigt att få behålla under hela livet. Vi vet också att förmodligen skulle lektionsinnehållet kunna bli mera meningsfullt och intressant om det inte inriktades så väldigt markant på mätbara och också lätt bortglömda kunskaper. Utrymmet skulle också öka för arbete med den högra hjärnhalvan, dvs. för kreativt och kritiskt tänkande, informationsbehandling och andra kvaliteter som vi vet att eleverna kommer att behöva alltmer i ett framtida samhälle. Det menar jag är så pass stora vinster i förhållande till den graderade betygsskalan att vi skulle kunna kosta på oss att åtminstone göra ett försök.
Fru talman! De problem, fru talman, som Britt Marie Danestig beskriver har nog mera med stämningen och sättet att arbeta i skolan att göra, vilket naturligtvis kan utvecklas. Någon form av information som är rak och tydlig behöver eleverna ha. Jag var på studiebesök på en folkhögskola häromveckan där man hade omdömen i stället för betyg, men det visade sig att i praktiken använde man en fyragradig skala som var rätt formaliserad och som i praktiken fungerade på samma sätt som betyg. Det viktigaste är alltså arbetssättet och stämningen i skolan, men en tydlig information så att man inte luras att tro att man är på en nivå som man inte är på, det behöver elever som börjar komma upp i tonåren.
Fru talman! Jag tycker ändå att jag känner en försonlig inställning och i varje fall en viss förståelse för det sätt som jag skulle vilja att man arbetade på i skolan. Men jag tycker att det skulle vara roligt om man kunde få majoritet för detta i riksdagen och om vi kunde driva någon form av försöksverksamhet för att se om det här sättet att arbeta skulle underlättas om vi slapp en graderad betygsskala. Med detta menar jag inte att eleverna inte skall få återkoppling, utan den skall vara tydlig.

Fru talman! Jag tänkte under mina minuter diskutera utbildningspolitiken och dess system ur en helhetsbild och också titta, precis som Britt-Marie Danestig, på det livslånga lärandet utifrån det moderna samhällets högre krav på kompetens. Varje år kan vi se hur det tillkommer ungefär 10 % nya arbetstillfällen med krav på höga kvalifikationer, samtidigt som det försvinner en lika stor del arbetstillfällen med enklare arbetsinnehåll. Många av svenskarna har också en lägre utbildningsnivå än vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi kan höra hur de större företagen skriker efter utbildad arbetskraft, men när de inte finner den här i Sverige är det lätt för dem att gå ut över den svenska gränsen. Fler människor måste därför få en kvalificerad grundläggande utbildning och framför allt förutsättningar för att återkomma hela livet till utbildning. Om ingen förändring sker tror jag att Sverige snart står inför ett allvarligt kompetensunderskott. Grunden till det livslånga lärandet, precis som Britt-Marie Danestig sade, läggs tidigt i livet. För sju månader sedan gick de första klasserna ut ur grundskolan med det nya betygssystemet. De resultat som vi kunde se var beklämmande. Var femtonde elev gick ut med betyget Icke godkänt i något ämne. Centerpartiet krävde då direkt efter det här flera konkreta åtgärder för att förhindra att detta skall upprepas, men vad har hänt? Av kravet på förändringar i skolan blev det endast förändring på skolministerposten.

Efter förra veckans alarm från Skolverket efter dess granskning av gymnasieskolan måste skolministern, tycker jag, efter den smekmånad som han har haft under hösten ta initiativ till överläggningar med samtliga partier i riksdagen för att nå en bred överenskommelse kring gymnasieskolan. En sådan överenskommelse måste ha sin utgångspunkt i tydliga och skärpta kunskapskrav och i att alla elever skall få den kunskap som de har rätt till. I valrörelsen kunde vi höra hur alla partier diskuterade utbildningspolitiken som en av de viktigaste frågorna för den här mandatperioden. Nu är det dags att alla lägger fram sina konkreta förslag och är beredda på breda överenskommelser. Fru talman! Arbetsmarknads och utbildningspolitiken överlappar varandra. Men inte sällan finns det de regelverk som både försvårar och direkt motverkar ett större samarbete mellan de olika aktörerna. Behoven av ökad kompetens handlar inte enbart om endera gymnasiekompetens, yrkesutbildning eller högskolekurser. Det är en kombination av utbildningar och kurser på olika utbildningsnivåer som stärker den enskildes kompetens. En stor uppgift blir för oss framöver att hitta formerna för bättre samverkan mellan dessa utbildningsnivåer. Fru talman! Mycket av det som i dag är företagsutbildningar eller kompetensutveckling ges i väldigt hög grad till dem som redan har god utbildning. De som har låg utbildning eller nästan ingen utbildning alls efter grundskolan får inte dessa möjligheter, de som är i störst behov av en kompetenshöjning. Möjligheten till detta måste finnas för att klara den allt snabbare kunskapsefterfrågan. För att möta detta behov krävs det att ett fördelaktigt kompetenskonto införs. I somras, när vi var nära att få fram ett regelverk för det här kompetenskontot, var också arbetsmarknadens parter överens om denna kompetensförsäkring. Men det enda skälet till att det inte kunde genomföras var att regeringen - i sedvanlig ordning, kanske man kan säga - ägnade sig åt att diskutera internt om förslaget i stället för att komma med de konkreta förslag som behövs. I regeringen kan man inte bara ägna sig åt att diskutera utbildning och kompetens. Det är dags att gå från ord till handling och presentera ett förslag om ett kompetenskonto. Vi väntar på det, och jag hoppas att det kommer snart. I dag vet vi att ungefär 2 miljoner svenskar saknar gymnasiekompetens motsvarande treårig gymnasieutbildning i svenska, engelska och matematik. Därför behövs det en fortsättning på Kunskapslyftet, och studiefinansieringen för studerande i vuxenutbildning bör ses över. Vi bör pröva möjligheten att låta arbetslösa läsa in gymnasiekompetens som en första åtgärd innan andra åtgärder sätts in. I det här sammanhanget tycker jag och Centerpartiet att vi också bör överväga en generell utbildningsgaranti, en garanti med möjlighet för fler att läsa in gymnasieskolans kärnämnen genom att studera och komplettera tidigare utbildningar inom ramen för a-kassa. För att göra det livslånga lärandet möjligt och för att ge fler möjlighet till högre utbildning måste även studiemedelssystemet reformeras. Efter många löften som vi har hört, och lika många löftesbrott, ser vi nu fram emot att utbildningsministern presenterar ett förslag om ett nytt studiemedelssystem som kan införas år 2000. Tyvärr kan vi inte i propositionsförteckningen se något stöd för den här förhoppningen. Men det brådskar. Vi behöver ett nytt studiemedelssystem. Vårt lands studenter kan inte leva på endast förhoppningar och svikna löften. Fru talman! Sverige fick ju vid årsskiftet nu tre nya universitet, vilket för mig och Centerpartiet var mycket glädjande. Men med denna glädje fick vi också en oro, en oro som kom sig av att regeringen utnämnde universiteten men inte gav dem några pengar. Vi kunde höra hur utbildningsminister Östros dock diskuterade och anmälde i utbildningsdebatten innan jul att nya friska resurser skall komma till universiteten i vår. Och det är bara att hoppas att ministern håller fast vid det löftet och att de nya friska pengarna kommer. Fru talman! Jag har försökt beröra några delar av de nya diskussionerna kring kunskapssamhället, där kunskapen är den viktigaste resursen i ekonomin. Förberedelserna för kunskapssamhället borde vara i full gång på alla nivåer i utbildningssystemet, från förbättringar i grundskolan till system för kompetenskonton. Men av alla viktiga åtgärder syns det inte ett spår i regeringens propositionsförteckning. Jag är inte imponerad av Utbildningsdepartementets insatser. Sverige behöver modern utbildningspolitik där bildning och kunskap sätts i centrum och ett livslångt lärande är en självklarhet för de allra flesta. Jag hoppas att regeringen tar fasta på det och inte enbart diskuterar det som en framtidsfråga och illustrerar det med endast tomma förslag.
Fru talman! Centern och Socialdemokraterna har varit överens om mycket när det gäller gymnasieskolan. Jag tolkar Sofia Jonssons inlägg här som att vi kan fortsätta att vara det. Vi fick häromdagen i utskottet lärarfackens synpunkter på gymnasieskolan. Jag tycker att det skulle kunna vara en bra utgångspunkt för just det Sofia Jonsson frågar efter här, breda överenskommelser och breda lösningar här i kammaren på de problem som finns som kan ge den arbetsro som behövs. Jag utgår nu ifrån att vi kan få Centerns hjälp med att övertyga dem som är mer motsträviga på den punkten kring en samling som ligger i närheten av de synpunkter som lärarfacken lämnade. Jag tycker att det vore en bra utgångspunkt för våra diskussioner.
Fru talman! Precis som Eva Johansson säger och som jag sade i mitt anförande är jag och Centerpartiet väldigt angelägna om att vi har breda överenskommelser vad gäller skol och utbildningspolitiken och inte enbart om gymnasieskolan.

Fru talman! Vi liberaler brukar säga att skolan är samhällets kraftfullaste verktyg för att alla människor skall få jämlika livschanser. Skolan skall ge alla möjlighet att växa, och skolan skall möta eleven på hans eller hennes nivå. Varje elev som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper är ett exempel på hur skolan misslyckats. Det är naturligtvis varje människas rättighet att genom skolan få sådana kunskaper att hon kan utöva en roll i ett demokratiskt samhälle och kan komma in på en arbetsmarknad där kunskapskraven blir allt högre. Men den bistra sanningen är att alltför många elever lämnar grundskolan utan att ha fått dessa sina självklara rättigheter tillgodosedda. 5 % av eleverna. Så många har inte blivit godkända i svenska, engelska och matematik enligt statistiken. Men i verkligheten är det betydligt fler elever som lämnar den svenska grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Att 20 000 elever kommer ut utan gymnasiebehörighet varje år talar sitt tydliga språk. Att 20-30 % av gymnasieeleverna hoppar av utan färdig utbildning kan vi aldrig acceptera. Det behövs stora förändringar på gymnasieskolan, som jag hoppas att vi kan återkomma till när vi diskuterar regeringens gymnasieproposition. Men det finns också många problem i grundskolan. Vi har sett alltfler alarmerande undersökningar om att skolan inte lever upp till kunskapsmålet. Läsforskaren Bo Sundbladh har genom läsförståelseundersökningar visat att var femte grundskoleelev i nian saknar förmågan att läsa och förstå vanlig enkel tidningstext. Om man säger att var femte elev inte kan läsa är det naturligtvis fel om man med att läsa menar att läsa ord för ord. Men om man med läsa menar läsa och förstå är påståendet riktigt. Även Skolverkets undersökningar visar att betydligt fler än de 4 % som inte blir godkända i verkligheten inte klarar av enkla läsförståelseprov. I dagarna har ni säkert sett att Birgitta Allard har kommit med undersökningsresultat som visar att skrivförmågan hos svenska gymnasieelever är långt under den nivå som krävs för gymnasiestudier. Hon konstaterar också att betyget Godkänd i grundskolan uppenbarligen inte täcker in de krav man måste ställa för att en elev skall klara studier på gymnasiet. Fru talman! Kristecknen i skolan kommer inte som en blixt från en klar himmel, åtminstone inte för oss folkpartister. Vi har länge försökt att få i gång en debatt om skolan. Särskilt socialdemokraterna intar ofta en försvarsattityd så fort förändringar av skolan kommer på tal. Det är som om en gång fastlagda regler och principer inte får ifrågasättas. Vi i Folkpartiet anser att man måste våga diskutera problemen i skolan även om det innebär att man måste ändra vissa ståndpunkter man intog för tio eller tjugo år sedan. Det behövs en rad åtgärder för att rätta till felen i skolan så att fler elever får en meningsfull skolgång. Först som sist måste vi ta reda på hur det står till i skolan. Vad är ett godkänt betyg värt? Skolverket måste få ett tydligt uppdrag att utvärdera betygen. För att garantera en objektiv kvalitetssäkring måste vi skapa ett fristående utvärderingsinstitut. Kraven för att gå vidare till en högre nivå inom utbildningssystemet måste skärpas. En elev blir aldrig hjälpt genom att slussas vidare till en utbildning hon eller han inte klarar av. Många av de elever som går på individuella programmet i gymnasieskolan borde i stället gått längre i grundskolan tills de blivit mogna att klara gymnasiekraven. Insatserna för att hjälpa eleverna måste ske långt ned i åldrarna i början av grundskolan. Det är både billigare och mänskligare att hjälpa elever att läsa i grundskolan än att göra det i gymnasiet. Genom att skärpa kunskapskraven vid intagning till gymnasiet tvingar vi över resurser för speciallärare och stöd från gymnasiet till grundskolan där de avgörande insatserna skall sättas in. Fru talman! För de elever som i dag får gå vidare utan tillräckliga kunskaper blir skolan i värsta fall inte längre en plats för utbildning utan en plats för förvaring. Vi blundar i det svenska samhället när elever slussas upp från grundskolan över gymnasiet ändå upp i högskolan utan tillräckliga kunskaper för nästa steg i utbildningsgången. Staten och kommunerna kan åstadkomma mycket genom att ställa krav på kvalitetssäkring och måluppfyllelse. Men utan pedagogiskt ledarskap och skickliga lärare blir skolan aldrig bra. Folkpartiet har länge talat om den hotande lärarbristen. Om inte fler årskullar elever skall behöva undervisas utan utbildade lärare krävs omedelbart ett handlingsprogram för att rekrytera lärare och för att skapa bättre villkor för lärarna. Fru talman! Folkpartiet har en rad krav på förändringar. Många av dem får alltmer stöd av forskning och iakttagelser. Erbjud plats för alla barn från tre års ålder i en pedagogiskt inriktad avgiftsfri förskola. Inför tioårig grundskola med större möjligheter att möta eleven på hennes eller hans nivå. Ge Skolverket i uppdrag att utvärdera betygen mot nationella prov och andra tester. Låt ingen gå vidare från grundskolan utan godkänt i svenska, engelska och matematik. Ge eleven tydlig information genom att sätta betyg från årskurs 6. Förbättra villkoren för lärarna. Med bl.a. sådana förändringar kan Sverige få en mer levande skolvärld med fristående skolor och kommunala skolor där staten inte behöver styra med detaljerade timplaner, en skola där eleven står i centrum och där pedagogisk utveckling och arbetsglädje hör till vardagen.

Fru talman! Ulf Nilsson berör här Birgitta Allards undersökning. Jag vill informera både Ulf Nilsson och oss alla om att det är ett ännu pågående projekt som inte är fullgånget. Det finns andra resultat i andra avseenden. Även om bilden är mörk vill jag dock höra med Ulf Nilsson om inte Skolverket skulle kunna spela den roll av ett obundet utvärderingsinstitut som Folkpartiet efterlyser.
Fru talman! Jag och Folkpartiet anser att Skolverket skall få ett mycket tydligare uppdrag än nu att bl.a. utvärdera betygen. Men vid sidan av det behöver vi ett fristående utvärderingsinstitut som även kan kritisera följder av politiska beslut i regeringen. Skolan är så viktig att vi behöver ett institut som inte känner sig politiskt styrt utan som kan göra en så objektiv utvärdering som möjligt.
Fru talman! Om vi följer Folkpartiets idé om ett extra utvärderingsinstitut, kan inte risken då vara att vi fråntar Skolverket kravet på att vara ett sådant och uppfylla den roll det är avsett att vara? Inte är väl tanken att Skolverket skall behöva vara beroende av den majoritet som finns i parlamentet?
Fru talman! Skolverket har många uppgifter, bl.a. att utvärdera, utveckla och att stimulera idéer till pedagogiskt utvecklingsarbete. Jag är fullständigt övertygad om att ett fristående utvärderingsinstitut som skulle komma med fakta snarare skulle vara en stimulans och en idégivare till Skolverket. Jag ser ingen motsättning där.

Fru talman! Vår vision om en avgiftsfri förskola med pedagogisk inriktning under ett visst antal timmar om dagen skall naturligtvis, på samma sätt som vi är positiva till fristående skolor utan avgifter, erbjudas också fristående förskolor, och det skall fungera inom det systemet.
Fru talman! Dessa frågor får naturligtvis diskuteras. Vi har inte talat om ett tvång att sätta barn i denna pedagogiskt inriktade avgiftsfria förskola men en rätt för alla barn att bli placerade där. Om man väljer att inte låta barnen gå i denna förskola har man rätt till det då barnen är så små som tre-fyra år. Men i första hand är det ju fråga om en förskoleverksamhet med pedagogisk inriktning. Så här på stående fot är det svårt att säga om man kan räkna in någon form av familjedaghem där.

Fru talman! Jag vill om jag hinner ta upp tre av de frågor som är aktuella i debatten om skola och utbildning. Det är de granskningar som många före mig har nämnt och som gäller tillståndet i skolan, det är gymnasieskolan, och det är behovet av kompetensutveckling också för vuxna. Man kan milt uttryckt säga att det nu regnar rapporter över oss om tillståndet i skolan. Och detta är resultatet av att vi har frågat efter vad som händer med de beslut som vi fattar, hur skolan klarar sitt uppdrag, vilka brister som finns, och vilka uppgifter som skolan klarar bra. Detta har gjort att vi nu vet betydligt mycket mer om verkligheten i skolan än vad vi någonsin tidigare har vetat. De som studerar rapporterna, och nu talar jag inte bara om dessa skolinspektörers rapporter, får veta att skolan i många avseenden klarar sitt uppdrag bra men också att det finns brister. Det visar sig också vid många olika internationella jämförelser där svenska elever faktiskt ofta placerar sig i eller i omedelbar närhet av toppen i många avseenden. Den som i stället läser om rapporterna i tidningen eller hör talas om dem i radio och TV får oftast bilden av en skola i total kris och upplösning, där snart sagt inget vettigt arbete utförs. Jag noterade i morse i DN att Skolverket också har reagerat mot denna ensidiga rapportering. Detta har också varit ett ganska populärt tema i flera debattinlägg både i går och i dag. Jag menar att vi skall ta dessa utvärderingar av skolan på stort allvar, men en intensiv svartmålning rymmer också flera risker. Vi riskerar att den skymmer sikten så att vi inte förmår att urskilja de verkliga bristerna i skolan. Det kan leda till att vi och andra beslutsfattare lurar oss själva och fattar fel beslut och att vi försöker lösa problem som inte finns medan de som faktiskt finns glöms bort. Det kan också leda till att den som arbetar i en skola som beskrivs så här dystert som framför allt rapporterna i medierna gör lätt kan tappa sugen. Alla behöver ju det stöd som det kan innebära att få veta när de har gjort något som är bra och inte bara uppmärksammas för det som inte är bra. I skolan utförs det också dagligen en mängd bra arbete. Personal och elever gör tillsammans ett duktigt dagsverke. Jag tror att de flesta som arbetar i skolan, när de läser rapporterna, känner sig styrkta av att de brister som de själva upplever också beskrivs i en offentlig rapport. De är ju i allmänhet engagerade människor som vill göra ett bra jobb. De ser behoven men upplever också ofta hinder för att kunna tillfredsställa dem. Och nu när hindren har blottlagts har vi större förutsättningar att göra rätt insatser med de begränsade resurser som står till buds. Jag anser dessutom att vi skall söka lösningar i dialog med skolans personal. Det är så vi vill använda inspektörernas rapport och de andra rapporterna, inte för att söka syndabockar som någon i gårdagens Rapport gjorde gällande. Vi har helt enkelt frågat hur det står till därför att vi vill veta. Och det finns mycket på gång också redan innan vi har fått många av dessa rapporter som ger uttryck för hur vi vill lösa problemen. Lärarutbildningskommittén som tillsattes på vårt initiativ för att stärka ledarskapet i skolan och ytterligare resurser till skolan är några av de konkreta sätten som vi vill ta till. I en undersökning visas att svenska ungdomars tilltro till demokratin minskar ju äldre de blir. Undersökningen har gjorts i skolan, och därför har debatten också handlat om skolan. Det är bra. Jag tror att många skolor skulle behöva stärka sitt arbete med värdegrunden och hitta bättre former för att ge barn och ungdomar det inflytande som de skall ha och hitta bättre former för att stärka ungdomars känsla för alla människors lika värde och respekt för vår gemensamma miljö. Jag tror också att det är ett betydligt mycket större problem, och ansvaret måste fördelas på många fler. För hur bra skolan än arbetar är den bara en del av barns och ungdomars liv. Och i detta sammanhang behöver alla samverka. Här behövs familjernas stöd. Här behövs positiva fritidsmiljöer och ett bra föreningsliv. Och här behövs också i det politiska livet insatser för att se till att vi lyssnar mer på ungdomar än vi gör i dag. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller gymnasiet. Vi fick i utbildningsutskottet besök av lärarfacken, LR och Lärarförbundet. De kom till oss för att lämna gemensamma synpunkter på den proposition om gymnasieskolan som vi är i färd med att behandla. Och det som de hade att säga är viktigt. De presenterade en trovärdig och initierad problembeskrivning som inte är svår att instämma i. De presenterade en gemensam syn på gymnasieskolans grundläggande uppdrag, att ge alla ungdomar så goda kunskaper att de kan studera vidare när och om de vill. De gjorde det naturliga konstaterandet att detta kräver resurser - pengar, kompetens och engagemang. Jag tror att det är möjligt att hitta breda lösningar med dessa synpunkter som utgångspunkt. Och det är en av de frågor som jag hade tänkt ställa till Ulf Nilsson. Hur ser Folkpartiet på lärarfackens initiativ där de så tydligt ställer upp på en gymnasieskola för alla? Jag tror att det skulle vara ett bra sätt för oss att hitta de gemensamma lösningar som också var en del av deras uppdrag till oss att försöka hitta för att gymnasieskolan skall kunna utvecklas bra och för att den skall få arbetsro.